Fru talman! Valet den 15 september var till stora delar ett val mellan ett alternativ som föreföll att vilja säga att det mesta i Sverige är bra som det är och olika krafter som från litet olika utgångspunkter krävde en förändring och en förnyelse i Sverige. Valresultatet blev så entydigt som man gärna kan begära. Stödet för förändringar blev stort och därmed också det politiska mandat som vi har att förvalta och föra vidare under de kommande åren. Förändringens vindar har svept över Europa i dess helhet under de senaste åren. De vindarna har nu också nått vårt land. Det politiska uppbrottet från det gamla har därmed också ställts på den svenska politiska dagordningen. Den regeringsförklaring som jag presenterade i fredags var därför en regeringsförklaring just för förändringar. Det fanns en tid när kollektivistiska, storskaliga och centraliserade lösningar ansågs vara vägen till framgång på snart sagt varje område. Ett tag verkade som om kollektivismen gick i förbund med utvecklingen själv. Den kontinuerliga expansionen av statsmakten sågs som så naturlig och så obeveklig att man t.o.m. i språket suddade ut den för varje fritt samhälle alldeles avgörande skillnaden mellan staten och samhället i övrigt. Men nu är det bokstavligen en ny tid som randas. Kollektivismens tid är förbi. De centraliserade och de storskaliga lösningarna fungerar inte längre, och alla inser att styrkan i ett samhälle inte bara och kanske inte ens främst ligger i styrkan hos staten.

Dessa fyra uppgifter, som vi satt upp för oss, utgår från en ny syn på politiken och på dess uppgift. Vi tror inte att politiken kan, eller ens bör försöka, lösa alla problem eller ingripa i alla frågor i samhället. Vi tror inte att allt blir bättre bara för att det politiseras. Vi tror inte att Sverige i alla sina delar kan styras och regleras vare sig härifrån riksdagen eller från regeringskansliet. Lars Werner vädjade till regeringen att inte administrera ett nedläggningsbeslut av ett företag. Jag kan försäkra Lars Werner att det är denna regerings avsikt att inte administrera företag över huvud taget så långt detta går att undvika. Det är denna regerings uppfattning att företag sköts bäst av dem som är tillsatta att sköta företagen och att Lars Werners, min och andras kompetens på det området faktiskt har sina begränsningar. Ett samhälle kräver ansvarsfördelning, och det är inte regeringen eller riksdagen som sköter företagen. Men vi tror samtidigt att politik har en viktig uppgift att fylla när det gäller att riva hinder och att skapa möjligheter, hinder som i dag begränsar för individer, familjer och företag och möjligheter som den nya utvecklingen öppnar. Det gäller inte minst i det europeiska perspektivet. Där har vi nu en möjlighet att vara med att bygga upp en samarbetsordning som kan säkra frihet, utveckling och demokrati, förhoppningsvis för generationer framöver. Det är en stor uppgift. Där skall vi vara med. Det innebär också nya möjligheter för samarbetet i den nordiska familjen. Jag hade möjlighet att i går i Helsingfors med president Koivisto och statsminister Aho diskutera vad vi gemensamt ser som nödvändigt för att ge också det nordiska samarbetet den nya start som behövs. Ekonomin ställer oss självfallet inför stora utmaningar. Men avgörande är att vi inser vilka dessa problem faktiskt är. Det handlar inte om att invänta den ena vändpunkten eller den andra. Valrörelsens och valårets ständiga proklamerande av vändpunkter var ett lika felaktigt som fåfängt försök att se bort från de grundläggande problemen. Sanningen är att det, alldeles oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur i Sverige, under en betydande tid har gått sämre för Sverige än för andra motsvarande länder. Ingen kan bortse från att Sverige har halkat efter i en tid när den ekonomiska och teknologiska omvandlingen gör att ekonomin i världen i övrigt håller på att skjuta fart. Vi lovar -- låt oss vara alldeles entydiga på den punkten -- inga snabba vändpunkter. Vi vet att vår ekonomi nu försämras så snabbt att det kommer att ta avsevärd tid att börja vända på kurvorna. Det sade vi i valrörelsen med all önskvärd tydlighet, och det kommer vi att få anledning att upprepa många gånger under den tid som ligger framför oss. När socialdemokraterna lämnade över regeringsmakten till en borgerlig regering 1976 sades det att det var ett dukat bord som lämnades över. Det blev ju, som vi alla vet, snabbt en klassisk fras i vårt politiska språk -- klassisk just därför att den var så uppenbart felaktig. förklarade de att det nu var deras uppgift att diska upp efter de borgerliga åren, och det skulle ske med en jättedevalvering och med den magiska formel som döptes till den tredje vägens ekonomiska politik. Nu vet vi hur det gick. Devalveringspolitiken var ett misstag, och den tredje vägens ekonomiska politik gick mycket snabbt åt fel håll. I den mån socialdemokraterna försökte diska slog de ganska snabbt sönder porslinet, och så småningom flydde de t.o.m. från spillrorna i allmän förvirring. I Dagens Industri, som jag läste i dag på morgonen, hävdas att läget för vår ekonomi nu är sämre än det var 1976. Jag vill inte träta med Dagens Industri eller andra om detaljer i den jämförelsen, men på en alldeles avgörande punkt tycker jag att förutsättningarna är väsentligt bättre nu än vad de var då. Då fanns knappt insikten om att det faktiskt hade gått snett. Det skulle dröja ända till början av 1980-talet innan den fick sådan kraft att den kunde börja omsättas i politisk handling. I dag finns en bred insikt -- det visar inte minst valresultatet -- om att den gamla politiken inte längre fungerar. Inte ens socialdemokraterna verkar längre vilja tala om den tredje vägens politik. Alla är vi eniga om att devalveringsvägen en gång för alla är stängd. Det finns en bred enighet om att vi skall söka medlemskap i den europeiska gemenskapen. Ingvar Carlsson refererade i sitt anförande några av de beslut som fattades under framför allt det senaste året. De fanns -- om vi nu skall tala om vad som står i regeringsförklaringar och vad som inte står där -- inte till någon del i regeringsförklaringen efter valet 1988. Där stod ingenting om att vi skulle söka medlemskap i EG. Ändå skedde vändningen. Det var positivt och bra, och bl.a. det medför att grunden i dag är bättre. Men motsättningarna och problemen finns där ändå. Vi har en grundläggande motsättning -- det är alldeles uppenbart -- i synen på det enskilda ägandet, det spridda sparandet och det fria företagandet.

Utan en renässans för företagandet kommer vi aldrig att kunna lösa den svenska tillväxtkrisen. Då kommer den arbetslöshet som plågar oss alla politiskt och som är en tragedi att fortsätta växa, och då kommer vi som nation att fortsätta halka efter. På 1970-talet trodde man ofta att det var den offentliga sektorn som var utvecklingens motor. Den är förvisso viktig, men synsättet var felaktigt. På 1980-talet verkade man tro att bara man devalverade fram en bättre konkurrenssituation för storföretagen skulle allting lösa sig. Även det synsättet var dess värre felaktigt. Det är bara genom att på bredden återupprätta det fria företagandet som vi åter kan ge de välståndsskapande krafter som ligger slumrande i vårt samhälle och i vår ekonomi ny luft under vingarna. Det är detta som är inriktningen på vår politik. Vi säger att vi skall sänka skatter för småföretagen. Ingvar Carlsson säger att detta är sänkta skatter för kapitalägare och aktieägare. Ingvar Carlsson ger mig en del råd och talar om vad det innebär att bilda regering och vara statsminister. Jag lyssnar gärna till dem, och en del av dem är förvisso också kloka och framförda i välmening. Men låt mig då ge ett råd tillbaka, från en partiordförande till en annan, och det är detta: Jag tror att om socialdemokratin skall bli relevant i debatten om 90-talets problem och 90-talets möjligheter är det dags att stuva undan den gamla marxistiska retoriken. Det är dags att glömma 1800-talets klasskampsfraser; det är dags att lägga undan de röda fanorna. Marxismen och dess retorik, dess fraser och dess analysmodeller har passerats av utvecklingen och har inte mycket att göra med 1990-talets svenska verklighet. Det förefaller förligga en del bekymmer vad gäller både Lars Werner och Ingvar Carlsson beträffande regeringsförklaringens goda mottagande. Det klagas en del över vad där inte stod. Jag läste regeringsförklaringen i 48 minuter och tyckte nog att där snarare stod för mycket än för litet -- åtminstone om man tar omfånget i beaktande. För oss var en regeringsförklaring inget dokument som skulle ange varje detalj i fråga om allt som vi skall göra under tre år. Det vore fel, och så skall politik inte bedrivas. Vi angav vägarna, värderingarna och visionerna. Sedan får vi återkomma till alla detaljer. Vad vi vill göra med sjukförsäkringssystemet är en av nationens minst förborgade hemligheter. Låt mig också säga att vi inte ser regeringsförklaringen framför allt som en bidragskatalog, där vi ger besked om varje enstaka förändring i varje enstaka bidrag för de år som ligger framför oss. Det är ett fel sätt att se på politiken. Vi redovisar värderingar, vägar och visioner. Det fanns de som under 1980-talets valrörelser trodde att karensdagarna var 1980-talets viktigaste fråga. Det var de inte, och inte heller är de 1990 talets viktigaste fråga, men vi skall genomföra det vi sagt. Den saken skall det inte råda något tvivel om. Till slut vill jag rikta mig till Lars Werner, som tog upp en fundamental punkt, nämligen skattesänkningar och då även i det europeiska perspektivet. Han säger att ingen tvingar oss att sänka skatter. Nej, men verkligheten är den att vi står mitt inne i en industriell kris. Verkligheten är också den att vi lever i ett Europa där inte bara Berlinmuren som bekant är riven, utan också andra murar är rivna. Det finns inga murar som tvingar kvar sparande, företagande och investeringar i Sverige, om villkoren i Sverige är sämre än i det övriga Europa. När murarna är rivna i detta nya Europa lever vi i den nya konkurrensen och de nya möjligheternas verklighet. Denna verklighet tvingar oss också, samtidigt som den ger oss större möjligheter att bygga ett bättre samhälle -- att ta itu med de skatter som har begränsat och bromsat företagandet, något som har gjort att vi har halkat efter och som har gett oss den arbetslöshetskris som kommer att dominera så mycket av vår politiska dagordning.

Fru talman! Låt mig säga med en gång säga att det är med något blandande känslor som jag ser på den aktuella politiska situationen i Sverige. Jag känner glädje och entusiasmen över att Sverige har fått en ny regering, där folkpartiet liberalerna finns med. Det ger oss möjligheter att förverkliga mycket av det vi tror på i politiken. Vi liberaler är mycket nöjda med den regeringsförklaring som Carl Bildt avgav här i kammaren i fredags. Den förenar ekonomisk realism med socialt engagemang, på ett sådant sätt att det står i samklang med våra liberala värderingar. Vi underskattar på inget sätt de ekonomiska svårigheter som Sverige står inför. Vi har varit medvetna om dem och har öppet redovisat dem under hela valrörelsen. De är just detta som har fått socialdemokraterna att anklaga oss för svartmålning, men vår verklighetsbild visar sig nu vara mycket sann. Att bryta den ekonomiska stagnationen är den stora utmaningen för den nya regeringen. Det kommer att kräva tuffa tag, och något annat har vi inte heller förespeglat väljarna. Vi har fått deras mandat att föra den politik som krävs för att få i gång utvecklingen i Sverige. Fru talman! I den sista debatten här i kammaren inför valrörelsen kritiserade jag Ingvar Carlsson och socialdemokraterna för att under den gångna mandatperioden har satt solidariteten på undantag. Ingvar Carlsson svarade då att min kritik egentligen inte var avsedd för socialdemokraterna utan för mina tilltänkta regeringskolleger. Den regeringsförklaring som vi nu har avgett visar att han hade fel. Den gör upp med många av socialdemokraternas svek mot solidariteten. Det gäller t.ex. de handikappade, u-landsbiståndet och flyktingpolitiken. Jag har hört att Ingvar Carlsson i en kommentar till regeringsförklaringen har anklagat mig och folkpartiet liberalerna för att i regeringsförklaringen ha svikit våra vallöften till de handikappde. Låt mig då bara konstatera att sådana anklagelser helt saknar grund. Vi kommer att genomföra de reformer som vi har utlovat. Det finns alltså anledning till glädje. Men det finns också, fru talman, smolk i glädjebägaren. Jag hade naturligtvis gärna sett att valet hade blivit en framgång inte bara för liberala idéer och förslag utan också för Sveriges liberala parti. Så blev det nu inte. Valresultatet för vår del var dåligt trots en, som vi själva tycker, bra valrörelse -- åtminstone i den meningen att vi lyckades nå ut med vårt politiska budskap. Av otaliga brev och samtal efter valet vågar jag redan nu dra två slutsatser. Min första slutsats är den att många som högt gillade vår politik ändå inte vågade ge oss sin röst. Det gäller framför allt människor som delar vårt starka sociala engagemang. Dessa människor har känt -- därom vittnar många av breven och samtalen -- en stark oro för att vi i en koalitionsregering inte skulle orka hävda våra ideologiskt grundade ståndpunkter om välfärd, de äldre, handikappade, flyktingar och bistånd. Regeringsförklaringen visar att dessa tvivlare var alltför pessimistiska. Naturligtvis är det så, att vi liberaler bara kan delta i ett regeringsarbete där ekonomiskt ansvarstagande förenas med ett starkt socialt engagemang. Min andra slutsats, fru talman, är den att vår tydliga och engagerade politik har stött bort en del människor. Det gäller framför allt vårt ställningstagande för en human flyktingpolitik. Få sakfrågor fick för vår del så starkt genomslag i valrörelsen som just den frågan. Den spänning som uppstod när jag på valmöten mötte främlingsfientliga personer var journalistiskt intressant och slog i rapporteringen ofta ut annat som jag naturligtvis också berörde i mitt valbudskap. Många har ställt sig frågande inför detta. Man undrar om inte jag och övriga liberaler av taktiska skäl borde ha tonat ner vår flyktingvänlighet. Mitt svar är att det alternativet inte fanns för oss. Vår kompass är liberala värderingar. Med utgångspunkt i dem vill vi leda opinioner -- inte ledas av dessa. När våra värderingar hotas måste vi ta strid. Utan den beredskapen kan ett liberalt idéparti aldrig överleva. Och utan kampen för hotade liberala värden skulle det bli en organisation utan själ. Vi förlorade säkert röster på den här kampen. Men vi har också vunnit många människors respekt. Det är en uppmuntran som vi behöver för att kunna föra kampen vidare nu när rasistiska strömningar växer sig starkare i Europa, vilka också, som Ingvar Carlsson var inne på, kastar sin skugga över Sverige. I dag finns det fler och större organisationer än tidigare som för den kampen mot oss och mot de värderingar som vi står för. Radio Islam är ett av många exempel. Jag välkomnar naturligtvis Ingvar Carlsson i kampen mot de här tendenserna. Jag märkte, tyvärr, inte mycket av det deltagandet under själva valdebatten. Värst av allt är att de främlingsfientliga stämningarna har spritt sig också utanför de mest extrema grupperna. De främlingsfiender som jag har mött ute på valmöten har inte varit några udda figurer, utan de har speglat en växande opinion i Sverige. I skolvalen har partier till höger om moderaterna fått ungefär 10 % av rösterna. Den främlingsfientliga opinionen är med största sannolikhet också en bidragande orsak till att ny demokrati har tagit säte i denna kammare. Fru talman! Den här högern har under hela valdebatten också odlat politikerförakt. Fördomar om politiker och politiska institutioner, som naturligtvis finns på många håll, har exploaterats. Det är ingen överraskning för mig att över 90 % av ny demokratis väljare visar sig ha litet förtroende för politiker. Man kan alltid säga att det går att misstro politiker utan att misstro demokratins institutioner. Men i praktiken leder en allmän misstro mot politker lätt till ifrågasättande av demokratins arbetsmetoder. Det blir tydligt när en ledande företrädare för ny demokrati antyder att det bästa för Sverige kanske vore om vi bara hade ett politiskt parti eller en stark ledare. Samtidigt som våra medmänniskor i Östeuropa har fört en framgångsrik kamp för att skapa öppna samhällen grundade på den enda människovärdiga styrelseformen, nämligen demokratin, visar alltså växande grupper i Sverige en öppen misstro mot demokratins arbetsformer. Det är, fru talman, illavarslande. Miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag för tre år sedan. Även de gjorde det efter en valrörelse där de hade spekulerat i politikermisstro. Jag noterar att Birger Schlaug i en intervju som gjordes under själva valrörelsen förklarade att han på den punkten hade ångrat sig. Deltagandet i praktiskt riksdagsarbete hade fått honom att omvärdera både det demokratiska systemets viktigaste institution och de människor som arbetar här. När det gäller många andra värderingar kommer ny demokrati och folkpartiet liberalerna alltid att ligga långt ifrån varandra, men på den här punkten hoppas jag att ni nydemokrater, efter tre år i riksdagen, liksom Birger Schlaug och andra miljöpartister, skall omvärdera dem som ni under valrörelsen har kallat för järnrumpor och andra mindre trevliga saker. Kanske kan ni också efter tre års erfarenhet av praktiskt riksdagsarbete känna den grundläggande respekt för politik och politiskt arbete som är en nödvändig del i varje demokrati. Fru talman! Det växande stödet för värderingar som direkt strider mot det vi liberaler står för när det gäller demokrati, välfärd, solidaritet och internationalism inger oro. Att försvara de här värdena blir vår viktigaste uppgift under åren framöver. Det skall vi göra genom opinionsbildning ute på fältet. Men det skall vi också göra genom att i regeringsställning förnya och utveckla välfärden, så att människor kan få mer valuta för skattepengarna. Jag är övertygad om att det är nödvändigt för att återvinna och bibehålla den solidaritet som är grunden för all välfärdspolitik. Det känns som ett meningsfullt mål för oss liberaler i de kommande årens politiska arbete. Låt mig, fru talman, sluta med en personlig bekännelse. Människor som blir politiker har olika drivkrafter. Även liberaler brinner hetast för olika saker. För en del handlar det om att rädda älvar och fjällskogar, för andra om att stoppa socialistiska experiment med löntagarfonder och liknande eller att verka för att internationalismen skall vara en ledstjärna i den praktiska politiken. För åter andra handlar det om att medverka till att Sverige blir ett land med ett rikare kulturellt utbud och ett bra land att leva i för skapande människor. Jag skulle kunna ge många fler exempel på vad som driver liberaler och säkert även andra politiker. För min personliga del är den viktigaste drivkraften att skapa bättre villkor för det som vi brukar kalla det glömda Sverige; för handikappade, gamla och sjuka i långvården, barn som far illa, förföljda kvinnor, människor i operationsköer och många andra. Därför känner jag personligen en alldeles särskild glädje och stolthet över att få bli chef för socialdepartementet och att där, efter måttet av min förmåga, försöka dra fram det ''glömda Sverige'' i ljuset och medverka till att levnadsstandarden för de människor i Sverige som i hög grad befinner sig i skuggan skall kunna förbättras. Jag skulle vara en dålig liberal om jag för en sekund föreställde mig att jag om tre år skulle känna mig nöjd med det som då har åstadkommits. Men en hel del hoppas jag ändå att vi, trots den kärva ekonomin, skall kunna göra. Jag är besjälad av övertygelsen att det går att föra socialliberal välfärdspolitik i en borgerlig regering och jag vill visa att det är mer än en privat övertygelse.

Fru talman! Väljarna ville ha förändring och förnyelse. Därför röstade de fram en ny majoritet och möjlighet till en ny regering. Därför valde de in två nya partier och röstade ut ett annat. Det är det klara beskedet från valet den 15 september. Efter valet har de fyra icke-socialistiska partierna, centern, folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna, förhandlat för att gemensamt forma en långsiktig och stabil regeringspolitik. Det handlar om att gå in i regeringsarbetet med en gemensam syn på de stora uppdragen i 1990-talets Sverige. Det handlar om att staka ut vägarna för Europasamarbetet, för en ekonomi i balans och med rättvis fördelning, för den gemensamma verksamhetens förnyelse med ökad valfrihet för medborgarna samt för ett moderniserat och miljövänligt Sverige, som kan möta det nya årtusendet med framtidstro och optimism. Hela Sverige skall leva och utvecklas. Bara så kan vi rätt ta till vara alla resurser i vårt land; människorna och deras kunskaper, marken, skogarna, åkrarna, företagandet, viljan att ta initiativ, kulturen och inte minst vår natur. Bara så får Sverige fullgoda förutsättningar att samspela med europeiska grannstater i en allt mer integrerad värld. Hela Sverige skall leva! Nu är denna uppfordran från människor, enskilt och i folkrörelser, ett uppdrag för hela landets regering. Det är också en uppfordran till exempelvis koncernstyrelsen i ASSI, som berördes i förbigående och som sammanträder i morgon. Jag har, under det interregnum som har varit innan regeringen bildades, i egenskap av partiordförande lyssnat mycket noggrant på tankegångarna och synpunkterna från Kalix kommun och från de anställda. Det är självklart att det är statens respresentanter i styrelsen som nu har att ta sitt ansvar. Det gör man bara om man lyssnar på de anställda och om man ordentligt läser de kvalificerade konsultrapporter som finns, men som man har stoppat i byrålådan hittills. Centerpartiet har aktivt medverkat i regeringsförhandlingarna för att, tillsammans med övriga partier, fullfölja mesta möjliga av den politik som vi gick till val på -- enligt valprogrammet en politik i hela folkets intresse. Modernisera Sverige! Förbättra näringslivets villkor! Förstärk de många mindre företagens ställning! Fördela rättvist! Sänk skatten på nödvändig konsumtion! Sänk löneskatten i Norrlands inland! Jag vill gärna säga att det är en särskild glädje att vi har lyckats få igenom många av de här kraven. Som ny riksdagsman 1972 var jag med om att motionera om sänkt skatt på maten, med utgångspunkt i den situation som redan då förelåg i övriga Europa. Att införa vårdnadsersättning och arbeta fram förslag om höjd grundpension, att garantera vård och omsorg, att bekämpa arbetslöshet och inflation samt att ge Sverige en grön start -- en politik för ren luft, rent vatten, friska skogar och sjöar -- det var centerns besked före valet. Det är också den politik som vi nu skall vara med om att förverkliga i regeringsställning. Den nya regeringens program rymmer nytänkande -- nya former för välfärden -- med stärkt grundtrygghet, nya satsningar på infrastrukturen, ett nytt klimat för företagen. Det ställer krav på att skydda och förbättra miljön, att ta miljöansvar och därmed skapa en utveckling som håller i längden, både ekonomiskt och ekologiskt. En sådan politik är centern beredd att ta ansvar för. Regeringsförklaringen innebär i väsentliga delar en grön start för Sverige. Den är ett genombrott för miljöpolitiken som ett av de grundläggande uppdragen. Spelregler fastställs, aktiva styrmedel kommer att användas och det obevekliga miljömålet erkänns: Allt vi människor tar oss för måste -- och nu citerar jag -- ''utgå ifrån vad naturen långsiktigt tål. Vi har inte rätt att föröda för de generationer som kommer efter oss. Försiktighetsprincipen måste vara en viktig ledstjärna.'' Att miljöpolitiken skall utgå från vad naturen långsiktigt tål, att avfall skall återanvändas, återvinnas eller återföras till naturens eget kretslopp är två avgörande principer, som socialdemokratin hittills inte velat acceptera vid miljöbesluten i riksdagen. Behovet av en samlad och skärpt miljölagstiftning har länge stått klart. Nu får Sverige en miljöbalk. Miljösituationen kommer att redovisas för riksdagen. Miljön skall också den mätas och värderas. För detta krävs särskilda naturresursräkenskaper. För detta krävs en komplettering av den samlade produktionen med miljövärden. Planfrågorna överförs till miljödepartementet, som blir ett miljö och resursdepartement. Därmed markeras kravet på en helhetssyn i miljöpolitiken. Därmed betonas tyngdpunkten att förebygga miljöskador. Även så måste vi sätta pris på miljön. Bränslen som är miljövänliga gynnas särskilt. Biotekniken skall regleras. Stödet till Östersjöns rening skall stärkas. Det internationella miljösamarbetet skall också i övrigt prioriteras. Inför förhandlingarna med EG knäsätts den viktiga principen att högsta tillämpade ambitionsnivå på miljöområdet skall gälla. De outbyggda älvarna, liksom andra värdefulla vattendrag, skall skyddas. Målet läggs fast att nya fordon skall kunna drivas utan fossilbränslen. Ett realistiskt mål enligt min uppfattning är att det går att klara till sekelskiftet. Miljökonsekvenser skall redovisas före varje beslut och projekt som innebär större miljöpåverkan. ''miljöpolitiken är den socialdemokraterna stått för''. Frågan är då: Varför tillämpade inte socialdemokratin -- med uttalad ambition att bli ett miljöparti -- dessa avgörande principer på miljöns område? Men jag välkomnar naturligtvis en bred enighet även på detta område. Det är mycket arbete som ligger framför oss. Till människans frihet hör arbetet. Varje människa har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, att växa, ha ett värde och påverka sin situation. Människans frihet, värdighet och rätt till arbete är starkt sammanlänkade. För oss i centern finns det ingen tvekan. Vi kan aldrig någonsin acceptera arbetslöshet. Kampen för arbete åt alla måste drivas med kraft och konsekvens. Därför kommer den nya regeringen att mobilisera hela den samlade arbetsmarknadspolitiska arsenalen för att skapa förutsättningar för arbete i hela landet. Nödvändiga investeringar i landets järnvägar, vägar och högskolor tidigareläggs -- det ger arbete nu. Inlandsbanan får en chans -- det ger framtidstro. vändpunkten. Men det är bara hårt arbete och aktiva åtgärder som kan skapa nya förutsättningar för arbete. Det grundläggande är att skapa ett nytt ekonomiskt klimat -- en sund ekonomi, där hela svenska folket är delaktigt. Därför är sänkningarna av momsen på maten och på inrikes persontrafik så nödvändiga. De betyder mest för alla som lever med smala ekonomiska marginaler -- främst barnfamiljerna och pensionärerna -- enligt Sparbanksgruppens hushållsekonomer, som kom till tals i en tidning häromdagen. Beskattningen av turismen sänks. Den har motverkat sitt eget syfte. Rättvis fördelning är nyckeln till en ny ekonomisk politik, där vi alla är beredda att respektera strama tyglar och där vi alla har förståelse för nödvändiga förnyelseåtgärder -- inte minst till gagn för de hundratusentals små och medelstora företag som är grundbulten i 1990-talets näringslivsutveckling. Satsningen på universitet och högskolor, runt om i landet, fortgår. Medel från avvecklingen av löntagarfonderna skall användas för bl.a. forskning, även vid de mindre högskolorna. Sparande skall stimuleras. Jordbruket skall producera livsmedel av hög kvalitet och andra miljövänliga råvaror -- på köpet får vi öppna landskap. Hela samhället vinner när hela landets produktionsförmåga tas till vara. Kalla det gärna effektivt resursutnyttjande. Det handlar om nya jobb och att ge en ny start för hela Sverige. Då kan vi skapa en harmonisk storstadsutveckling -- med balans mellan arbetsplatser och boende, mellan människa och miljö. Då kan vi stoppa åderlåtningen av glesbefolkade områden. Då vinner hela landet. Demokratin kan aldrig tas för given. Jag vill gärna instämma i de ord som sagts bl.a. av Bengt Westerberg. Kampen för att de många människorna skall vara delaktiga i samhället måste ständigt fortsätta. Det kräver decentralisering. Den nya regeringen kommer positivt att pröva åtgärder för att stärka den lokala demokratin, bl.a. Demokratin kräver förnyelse och fördjupning. Folkstyret måste få verklig innebörd -- bl.a. genom att rollen för folkets förtroendevalda ombud renodlas. Som förtroendevalda skall vi ge uttryck för människors visioner, idéer och krav på ett bättre samhälle. Vi skall vara människornas företrädare och tjänare: forma färdriktningen och spelreglerna, ansvara för grundtryggheten. Alla medborgare skall veta att bra barnomsorg och bra vård, äldreomsorg och vardagsstöd för handikappade finns att tillgå -- men tjänsterna skall kunna tillhandahållas av fler än de offentliga. Den nya regeringen välkomnar både kooperativa och enskilda initiativ. Naturligtvis måste vi som partier förankra vår politik före valet i våra organisationer så långt detta är möjligt, och efter valet föra den politiken till förverkligande så långt vi förmår. Det gäller både valprogrammet och hur förverkligandet skall ske. Vårt mål har varit en icke-socialistisk majoritet i riksdagen och en regering baserad på denna majoritet. Vårt andrahandsmål var den fyrklöverregering som nu har bildats. Sänkt skatt på nödvändig konsumtion är en del av vår förankrade politik. Den återfinns nu i regeringsförklaringen. Vårdnadsbidrag för småbarnsfamiljer är ett centerkrav sedan första hälften av 60-talet. Det finns nu med i regeringens politik. Regeringens besked att vårdnadsbidrag skall börja genomföras under mandatperioden är en seger för rättvisan -- och samtidigt en vägvisare till hur förnyelsen av välfärdens former skall fortgå. Ett vårdnadsbidrag, lika för alla barn, skapar både rättvisa och valfrihet. Olika barnomsorgslösningar ges lika värde. Så myndigförklarar vi föräldrarna. De skall kunna välja den barnomsorgslösning som passar deras barn och dem själva bäst. De sämst ställda pensionärernas situation måste förbättras. Höjd grundpension kommer att utredas -- det har tidigare förvägrats -- tillsammans med andra åtgärder, med sikte på att kunna genomföras 1993. Europapolitiken är en självklart hörnpelare i den nya regeringens politiska plattform. Frigörelsen och förnyelsen hos våra grannfolk i Central och Östeuropa är utan tvivel det mest glädjande och hoppingivande som har hänt också oss under de gångna två åren. Men den är fylld av smärta. Det ser vi inte minst dagligen i rapporterna från det sargade Jugoslavien. Jag delar naturligtvis Ingvar Carlssons oro över den extremism med historisk bakgrund som vi kan se i dagens Tyskland. Det är en allvarlig utveckling. Men det viktiga är ändå att ta fasta på det positiva. Den frihet som folken i Central Östeuropa har fått befriar också oss. Deras behov och önskningar är också våra. Vi är mitt inne i dynamisk process som gäller hela Europas utveckling lika väl som EGs framtida färdriktning. För första gången någonsin i historien har Europas folk förutsättningar att tillsammans skapa en frihetens och fredens världsdel, där människor kan färdas fritt, arbeta, studera och bo, handla, turista och utbyta kultur. Därför är det så sjävklart för oss i centern att Europavisionen också omfattar hela Europa. Ingen sitter med facit i hand. Men möjligheternas dörrar står på glänt. Därför är det särskilt angeläget att understryka behovet av en samlad svensk Europapolitik med bred parlamentarisk förankring. En folkomröstning kommer att fälla det slutliga avgörandet i vad gäller den del av Europapolitiken som är direkt knuten till Sveriges ansökan om medlemskap i EG. Den möjlighet som frigörelsen i Öst och Centraleuropa öppnar skall tas till vara. Regeringens klara prioritering av t.ex. omfattande miljöinsatser för Baltikum är ett klart besked, och denna prioritering skall inte gå ut över fattiga människor i andra delar av världen. Som nordisk samarbetsminister vill jag aktivt bidra till att den nordiska dialogen och samhörigheten stärks. Det är här som de nära förbindelserna, den nära samverkan, den nära förståelsen och den nära gemenskapen finns, inte minst språkmässigt. Internationaliseringen ökar. Det kräver mer av regional samverkan och förutsätter ett Norden utan nya barriärer.

Fru talman! Jag är glad över att vara tillbaka tillsammans med 26 andra kristdemokrater. Jag kommer mycket väl ihåg när jag var ensam i gruppen. Jag kommer också ihåg att under åren 1985--1988 indroducerades detta med applåderande. Jag undrade naturligtvis väldigt mycket hur det skulle bli efter mitt anförande. Jag erinrar mig en mycket värmande applåd som berodde på att jag halverade mitt anförande dagen före sommaruppehållet. Fru talman! För några kvällar sedan visades i ett Den handlade om barns fasor och vedervärdiga förhållanden runt om på vårt jordklot. Varför heter filmen 351? Jo, under de 12 minuter som filmen pågår dör 351 barn i u-länder. Fru talman! Jag insåg självfallet att jag, när det blev min tur att tala, lätt skulle komma att upprepa våra nationella debattämnen -- om bristen på ekonomisk tillväxt och om nödvändigheten av att få i gång vår svenska småindustri. Därför, men naturligtvis inte bara därför, vill jag gärna inleda med några frågor som berör människor, medmänniskor som bor långt borta. Ibland låter det i debatten som om dessa våra minsta som bor i avlägsna länder inte tillhör vårt ansvarsområde, om jag får uttrycka mig så -- men det är just det de gör! Det vore mig verkligen fjärran att vilja ställa svensk ekonomisk tillväxt mot engagemanget för de fattiga och svaga. Jag är helt övertygad om sambanden dem emellan. I regeringsförklaringen står mycket entydigt: ''Enprocentmålet ligger fast''. Därmed är det de facto uttalat att den svenska ekonomiska tillväxten korresponderar med nivån på biståndet, och därmed på våra möjligheter att rädda, värna och hjälpa. Samtidigt som vi har all anledning att glädjas över deklarationer om nedrustning och över att en demokratiseringens vind går över världen, vet vi att den totala fattigdomen blir alltmer omfattande allt fler människor. Knappast något skulle glädja mig mer än om vi tillsammans, nu när vi kan glädjas över nedrustning och över frigörelse från totalitarismen, kunde ta krafttag, kunde enas för att hålla solidariteten, kärleken till och omtanken om medmänniskor levande. Fru talman! En förutsättning för att vi skall bry oss mer om varandra, för att vi skall vilja leva efter Den gyllene regeln, är att vi lär oss och vidareför den människosyn som aldrig kan göra halt vid några nationers gränser, som aldrig kan värdera människor olika utan som ger alla människor oberoende av ras, kön, intellekt, ålder etc. ett okränkbart värde. När årets skolval -- flera talare har redan varit inne på detta -- refererades i pressen gav det oss säkert onda aningar. Många svenska ungdomar hade röstat på partier eller partibeteckningar som vänder ryggen åt demokratin och den människosyn och etik som just går i armkrok med demokratin. När jag såg valresultatet från skolvalet kom jag att tänka på några ord ur boken ''Varför demokrati? '', skriven av professor Alf Ross, publicerad direkt efter andra världskriget. Ross skriver: ''Det vår tid mer än något annat har behov av efter nazismens moraliska upplösning av alla värden, är ett återupprättande av den moraliska tron på människovärdet. Jag tror att den djupaste inspirationskällan till en sådan återfödelse alltjämt är att söka i den humanism och kristendom som genom årtusenden har utgjort grundvalen för vår kultur.'' Fru talman! Jag hoppas att vi alla i alla partier i Sveriges riksdag tar på oss vår ofrånkomliga uppgift att se till att barn och ungdomar får en motkraft mot rasmism och förakt för medmänniskor. Låt oss hjälpas åt att på det sättet vitalisera demokratin. När vi talar om västerlandets kulturella och demokratiska värden går tanken lätt till det Europa som vi har sett formats och som formas mitt framför våra ögon. De allra flesta av oss ser med spänning fram mot EG-förhandlingarna. Runt de formuleringar som regeringsförklaringen rymmer finns det också en bred uppslutning här i kammaren. I denna deklaration upptar dessa frågor ett avsevärt utrymme. Jag tycker i och för sig inte -- och säkert ingen annan heller -- att man skall mäta frågors betydelse utifrån omfång i text. Hela EG-frågan, integreringen i Europa kommer emellertid att domineras mycket av den politiska debatten framöver. Jag hoppas att vi skall se detta som en utmaning, som en spännande möjlighet att få impulser och uppleva positiv påverkan på samma sätt som vi ser möjligheterna att ge impulser och att påverka. När Europa läkt samman, när EG funnit fastare former, är jag övertygad om att nord--syd-dialogen kommer att dominera. Självfallet skall vi utifrån viljan till rättfärdighet, drivna av solidaritet engagera oss för södra halvklotet, men vi kan vara säkra på att även Europas säkerhet, Europas framtida ekonomi och handel kommer att fordra vidgade horisonter. Fru talman! Den avkollektivisering och valfrihetsrevolution som nu skall påbörjas i vårt land och som genomförts i land efter land tror jag kommer att vitalisera demokratin. För oss kristdemokrater har det alltid varit en självklarhet -- ja, faktiskt en demokratifråga -- att föräldrarna själva får välja den vård och omsorgsform som man anser vara bäst för det egna eller de egna barnen. Jag skulle faktiskt vilja ropa: Äntligen! Äntligen bemyndigas föräldrar att utgå ifrån det enskilda barnets behov, att sätta barnets situation i centrum. Många kommer självfallet att även i fortsättningen att välja en daghemsplats. Och dessa skall vara av bästa kvalitet. Men många kommer också att välja att under några år ge mer tid för sina barn. Barnomsorgsfrågan handlar ju faktiskt inte bara om valet av omsorgsformer. Den handlar ytterst om vilken syn vi har på familjen och på de små naturliga gemenskapernas roll för fostran och förmedling av värden och värderingar. Fru talman! Jag vill gärna understryka vårdens och omsorgens roll och betydelse. Det är, tror jag, 90 talets största inhemska utmaning att se till att människor får den vård och omsorg de har rätt till att få och detta under värdiga former. Jag tycker självfallet att det är ytterligt angeläget att få betona att ''en trygg pensionering är en rättighet för alla'', som det står i regeringsförklaringen, men det är verkligen lika viktigt att betona att en trygg och åtkomlig vård är en rättighet för alla. Under valrörelsen har vi allihop mötts av skriande brister på just vårdområdet. Det är alldeles riktigt att vård och omsorg fungerar utomordentligt bra på de allra flesta håll. Men detta är icke en tröst för dem som står i kö, för dem som väntar och väntar, lider av värk och plågas av ängslan. Jag vill ha sagt, fru talman, att den ''större översyn av sjukvårdens organisation och finansiering'' som regeringsförklaringen uttalar är en av morgondagens viktigaste uppgifter. Fru talman! Några få dagar under den svenska valrörelsen kände vi alla hur stalinismens isande famntag -- kuppmakarna i Kreml -- satte skräck i sinnena. Jag tycker att det finns all anledning att erinra om den frihetens frenesi som människor i Sovjetunionen orkade visa. Människor som enbart läppjat på frihet och rättigheter hade ett enormt och imponerande civilkurage och ville inte släppa ifrån sig den lilla bit av demokratisering som hade uppnåtts. Låt mig få uttala som vår innerligaste förhoppning att demokratiseringsvågen får fortsätta att ta fart i vårt nära grannland. Jag vill verkligen också hoppas att vi nu alla är beredda och villiga att bistå med både materiell och personlig hjälp, så att inte människor på andra sidan Östersjön drabbas än värre av svält och umbäranden och därmed kanske öppnar portarna för nya reaktionära anslag. Det är också, fru talman, en oerhörd glädje att vi nu får uppleva ett slut på ockupationen och annekteringen av Estland, Lettland och Litauen. Under balternas beundransvärda frihetskamp har europeiska regimer hyst en viss ängslan för att oroa Michail Gorbatjovs perestrojka, och därför har man inte alltid så frimodigt som man måhända velat krävt de baltiska staternas självständighet. Nu finns det inte längre några hinder för oss att bygga broar av vänskap över Östersjön på vilka vi kan frakta kunskap och allsköns nödvändiga resurser. Jag är säker på att vi alla på sistone har hört mycket om Östersjöns baltiska stränder, om förgiftning och förödelse. Vi skall emellertid inte alls berömma oss själva av att ha skött Östersjöns miljövård som vi borde, i synnerhet inte om man beaktar våra ekonomiska förutsättningar. Nu har vi emellertid all anledning, ja, jag vill kalla det ett oavvisligt ansvar, att se till att Östersjön räddas, för det är ett verkligt räddningsarbete det handlar om och inget annat. Jag när den ivrigaste förhoppning, fru talman, att Östersjön skall tillfriskna och återfå hälsan. Innan detta har skett kan inte kringliggande länder känna miljömässig fred och frihet. Fru talman! 1990 års livsmedelspolitiska beslut har fått allvarliga följder för enskilda jordbrukare och för näringen som sådan. Investeringarna är lika med noll och många jordbrukare ser i dag ingen möjlighet att få långsiktig lönsamhet i sin verksamhet. Sedan omställningsbeslutet fattades har Sverige ansökt om medlemskap i EG, och i det perspektivet är det nödvändigt att vi aktivt skapar förutsättningar för en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Det är mycket tillfredsställande att en avstämning av riksdagens beslut skall ske i en särskild kommission och att frågan om arealersättning då prövas. Nu gäller det att gjuta nytt mod i vår svenska modernäring och skapa framtidstro och rimliga förutsättningar för ett livskraftigt svenskt jordbruk. Fru talman! Vi glädjs över det som sker i Baltikum, men vi känner förtvivlan över utvecklingen på Balkanhalvön. I TV ser vi hur människor dödas och massakreras, hur städer och byar bombas, hur skräcken lyser ur människors ögon. Många anhöriga till människor på Balkan som under tidigare år funnit sitt hemland i Sverige känner ständig förtvivlan och ängslan. Låt oss ivrigt hoppas att ansträngningarna från bl.a. FN och EG kan resultera i att de stridande parterna verkligen lägger ned vapnen och att den nya vapenvila som nu ingåtts kommer att bestå. Fru talman! Jag citerade Alf Ross tidigare i mitt anförande. Jag skulle gärna vilja avsluta med att låta de sista orden i hans bok ''Varför Demokrati?'' ''Kampen om demokratin försiggår samtidigt på det moraliska, det rättsliga och det ekonomiska området. Dessa tre områden är intimt förbundna i inbördes växelverkan. Varje dag försiggår kampen på alla fronter. Det är vår tids största drama. Vi är alla medansvariga för dess utgång. Det gäller icke endast vår frihet utan drömmen om ett lyckligare och rättfärdigare samhälle.''

Fru talman! Jag har nu väntat i 45 minuter för att få replikera på statsministerns anförande. Jag är medveten om att bra TV-program går i repris, men jag är inte helt säker på att denna regeringsdeklaration riktigt platsar för det. Tre repriser direkt är ändå litet väl häftigt, och det är inte särskilt publikvänligt. Det kan naturligtvis tolkas som att det behövs fyra regeringsföreträdare för att redovisa regeringsdeklarationen -- helt enkelt därför att statsministern inte kan företräda hela sin regering. I så fall är det ganska allvarligt. Carl Bildt ville tolka sin regering som ett resultat av väljarnas krav på förändring. Nåja, det är väl en sanning med modifikation. Två av regeringspartierna är stora förlorare, de har gjort stora förluster i valet. Trots att Carl Bildt har fyra partier i regeringen med alla de problem som detta innebär är det en minoritetsregering. Jag noterade att Carl Bildt inte med ett ord nämnde det som jag menar är den stora och allvarliga förändringen i jämförelse med tidigare val, nämligen att högerextremism har fått ett fotfäste, inte minst bland de yngre väljarna. Det hade kanske varit klädsamt om statsministern hade uttalat en viss oro på den punkten. Jag tänker hålla inne med kritiken. Så småningom blir det dags för en mera handfast granskning av den nya regeringens politik i verkligheten. Men jag måste säga att jag blev förvånad när Carl Bildt mera fortsatte som oppositionspolitiker i stället för att redovisa och försvara sin regeringsdeklaration. Jag upplevde väldigt mycket av konfrontation under Carl Bildts anförande, väldigt litet av samarbetsklimat. För dagen noterar jag bara detta som något våghalsigt för en minoritetsregering som åtminstone delvis har sagt att man inte skall göra sig beroende ny demokrati. Eller är det så att Carl Bildt inte ännu är riktigt på det klara med att han faktiskt är statsminister? Vid tidigare regeringsskiften har ju finansministrar haft svårt att skifta, och det är möjligt att Carl Bildt har liknande övergångsproblem. Det kan väl också hända att det sitter kvar en del av det som den förre partisekreteraren, den nuvarande utbildningsministern, sade på valnatten. Från moderaternas sida fanns det bara två mål, hette det. Det ena var att tillfoga socialdemokratin ett rejält valnederlag, det andra att ge moderaterna en hygglig framgång. För mig var detta ett av det mest häpnadsväckande uttalanden som gjorts av ett parti som skall överta regeringsmakten. Att ta ansvar för landet, att fundera över hur man skall kunna bilda en handlingskraftig och ansvarsfull regering fanns över huvud taget inte med i perspektivet. Det var ett utomordentligt anmärkningsvärt uttalande denna valkväll, kanske det mest anmärkningsvärda. Som oppositionsföreträdare har jag ändå rätt att nu få svar på vissa frågor. Som statsminister fick jag besvara frågor från fem partier, och jag lade ofta min inledning åt sidan och svarade på 20--30 frågor. Jag ställde nu tre frågor. Den första löd: Hur blir det med arbetslivsfonden? Detta är för oss en oerhört viktig fråga. Och två regeringspartier har gett rakt motsatta besked. Nu ställer jag frågan igen, Carl Bildt. Skall arbetslivsfonden avskaffas, eller får den vara kvar? Den andra frågan som jag ställde löd: Hur vet ni att ni kommer att klara av besparingar på 10--15 miljarder kronor? Det är kanske på grund av bristen på trovärdighet från regeringen på den här punkten som börsen rasar. Det må vara att aktieägare förlorar pengar, men det är ett symptom på en allvarlig kris i ekonomin om denna utförsbacke fortsätter. Jag ställde en tredje fråga som jag fick ett svar på, nämligen om regeringen kommer att dela ut en del av de 20 miljarderna i AP-fonderna till dem som har allemansfonder. Detta försvarade Carl Bildt. Det innebär alltså att aktieägare kommer att få del av det som är löntagarnas och pensionärernas gemensamma egendom. Om Carl Bildt inte stöts av fördelningspolitiska skäl, vill jag be honom läsa Jan Bröms artikel i Dagens Nyheter i dag, där han säger att nuvarande AP-fonder måste användas som grundpott i det framtida pensionssystemet. Att dela ut de pengar som finns i AP-fonderna är en helt vansinnig fondstrategi. Det är alltså SACOs ekonomiske expert som säger detta. Jag blev också väldigt förvånad över att Carl Bildt sade att regeringen inte tänker bry sig om nedläggningshotade företag, vare sig de ligger i Kalix eller någon annanstans. Det här är ett sensationellt besked, eftersom det innebär att en viktig del i att hela Sverige skall leva riskeras och kommer att gå förlorad. Regionalpolitiken, som vi har byggt upp undan för undan, har varit ett utomordentligt viktigt instrument för att människor i hela landet skall kunna känna en viss trygghet i sysselsättningen. Men statsminister Bildts besked här i dag är ett dråpslag när det gäller Norrland, Dessa företag skall i fortsättningen inte vänta sig något statligt stöd eller någon statlig inblandning. Det var det besked som den nye statsministern gav. Och visst var det ett besked i nyliberal anda. Vändpunkter skall vi inte tala om, säger Carl Bildt. Sverige har halkat efter. Om vi som exempel tar perioden 1970--1990 så har Sverige haft en mycket bra tillväxt, om man bortser från åren 1976--1982. Åren 1976--1982 drar onekligen ner genomsnittssiffran en del. Men under de år som socialdemokratin har haft ansvaret har det varit en mycket god tillväxt i Sverige. Ert recept är att om man bara sänker skatterna får man fart på tillväxten. Men det finns ju länder som har prövat denna politik. I USA, där skattenivån ligger på 30 %, sjönk produktionen, bruttonationalprodukten, under första halvåret med 1,8 %. I Storbritannien, där skattenivån är Den medicin som ni ordinerar och skriver ut har i verkligheten visat sig inte fungera. Jag måste också reagera mot att Carl Bildt säger samma sak som sin finansminister, nämligen att ni inte fick plats i regeringsförklaringen med beskedet att man skall sexdubbla avgifterna till arbetslöshetskassan och att man skall införa två karensdagar, ett besked som innebär ett dråpslag mot löntagarna. Carl Bildt säger att regeringsförklaringen ändå blev så lång, 45 minuter. Det avslöjar prioriteringen, nämligen att det är oerhört viktigt att tala om för dem som har kapital att de skall få skattesänkningar men att det inte är viktigt att tala om för löntagarna att man tänker ta betydande summor från dem. Trots att vi i dag skall diskutera regeringsdeklarationen tänker jag ändå ta upp den halvt kastade ideologiska handsken från Carl Bildt. Vi har gjort upp med marxismen, i den mening som Carl Bildt här talar om, på ett mycket tidigt stadium. Det gjorde först Axel Danielsson och sedan på 20-talet Nils Karleby.

Det är de saker som enligt socialdemokratins uppfattning har gjort Sverige till ett bra land att leva i. Och dessa idéer och värderingar kommer socialdemokratin att driva stenhårt i opposition. Och jag förstår, efter den nya regeringens deklaration att det är detta som vi kommer att få strid om i Sverige under 90 talet. Och jag kan försäkra att socialdemokratin inte ett ögonblick räds den striden. Det är riktigt att vi har drabbats av ett valnederlag som vi tar allvarligt på, men vi är fortfarande den starkaste politiska kraften i Sverige, och vi kommer att kämpa för våra idéer -- tills vidare i opposition. Men Sverige kommer att behöva en socialdemokratisk regering ganska snart.

Herr talman! Ingvar Carlsson har synpunkter på debattordningen, och det brukar han ha. Oavsett om han är i regeringsställning eller i oppositionsställning är det något som är fel. Jag medger gärna att en situation med så många partier som vi har i dag i riksdagen kan medföra att litet av spänningen och snabbheten i debatten går förlorad. Men vi får lära oss att leva -- också i riksdagens debatter -- med det flerpartisystem som vi faktiskt har och med den litet ökade spänning och mångfald av företrädare av olika åsikter och värderingar som detta ger. Allt kan inte regisseras, bara för att ge spänning till debatten. Vill väljarna ha fler partier, bör vi nog respektera det. Ingvar Carlsson säger att jag fortsätter att vara oppositionspolitiker. Det är rätt. Jag tänker fortsätta att vara oppositionspolitiker. Jag ser min uppgift och jag ser denna regerings uppgift inte som att förvalta och försvara allt det som är. Den skall vara att opponera mot åtskilligt vi tycker är fel i det svenska samhället, och vi skall genomföra förändringar. Jag ser det som en hedersbeteckning när jag betraktas som oppositionspolitiker. Det innebär att man erkänner att jag vill förändra i stället för att bara förvalta. Jag vill gärna fortsätta att vara, Ingvar Carlsson, en oppositionspolitiker i min nya roll som statsminister. Det innebär inte att jag inte skall försöka svara på de frågor som ställs. Låt mig göra det på några punkter. Arbetslivsfonden skall fortsätta att finnas. Den något friare syn på hur man använder delar av medlen, som också den socialdemokratiska regeringen hade, är också vår. De 10--15 miljarder kronorna i besparingar har vi tagit med, därför att vi öppet och ärligt vill redovisa att det skall bli besparingar. Alla dessa besparingar kommer med all sannolikhet inte att mötas med enbart ovationer ens i denna kammare. Men det är ärligt, hederligt och redigt att tala om i förväg att det är detta som är vår ambition. Ingvar Carlsson vet lika bra som jag, eller kanske ännu bättre, att det är i budgetpropositionen som förslagen läggs fram i sina detaljer, inte i en regeringsförklaring. Vidare har vi löntagarfonderna -- Bengt Westerberg återkommer till den frågan -- och där är vårt besked alldeles entydigt. Löntagarfonderna kommer att avskaffas. De är ett elände. De har bromsat och begränsat företagande och nysatsningar och entusiasm i Sverige under 1980 talet. Det kan inte vara en tillfällighet att det under alla de år som ligger bakom oss har varit nästan omöjligt att få en socialdemokrat att visa någon entusiasm inför dessa fonder. De kommer nu att försvinna. Det är bra, och det ger utrymme för att både trygga pensionssystemet och förbättra företagarklimatet. Det är bra för oss alla. Ian Wachtmeister ställde också några frågor. En fråga var om regeringen vill förbättra konkurrenskraften för svensk ekonomi och svenskt näringsliv i det nya europeiska perspektivet. Mitt inledningsanförande handlade mycket om detta. Svaret på den frågan är väl därmed rimligen ja. Litauen, har också tagits upp av flera olika talare. Detta togs uttryckligen upp i regeringsförklaringen. Vi kan konstatera att det arbete med några blandkommissioner som aviserades av den tidigare regeringen mitt uppe i valrörelsen ännu icke har kommit i gång. Jag lastar inte den avgående regeringen för detta. En valrörelse är en valrörelse, och det tar sin tid att komma i gång. Vi skall få i gång det arbetet så snabbt som möjligt. Vi har också inlett en dialog med de övriga nordiska regeringarna, framför allt och först den finska, om hur vi gemensamt skall gå vidare. Det blir ett av de ämnen som kommer att dominera när de nordiska statsministrarna och samordningsministrarna träffas i Mariehamn om en månad. Lars Werner frågade hur det skall bli med skyddet av äganderätten i grundlagen och vad det kommer att innebära. Lars Werner var orolig för att detta kommer att innebära att det kommer att bli färra promenadstigar på Djurgården. Jag visste inte att Djurgården fullt så mycket, men det är tacknämligt på många sätt. Stigarna kommer inte att påverkas. Men ett grundlagsskydd för äganderätten hade förhindrat en del av de ingrepp som man har sett i Sverige. Framför allt hade det förhindrat ett avskaffande av äganderätten och därmed av marknadsekonomi och därmed av förutsättningarna för ett fritt samhälle i halva Europa -- som vi har sett i de socialistiska länderna. Ett grundlagsskydd för äganderätten är ett värn mot den socialism som har förött och förstört så mycket i halva Europa. Jag vill i all korthet ta upp detta med vem som styr och ställer i företag -- privata, statliga eller kommunala. Det gör företagens ledningar och styrelser. Sedan finns det ägare, och de har att tillsätta styrelser som de rimligen bedömer vara kompetenta att klara uppgiften att styra företagen. Staten, den föregående regeringen, har tillsatt ett antal styrelser i ett antal statliga företag och låtit dem sköta dessa företag på det sätt styrelsen har funnit bäst. Jag vill inte lasta den föregående regeringen eller säga att den är ansvarig för vart och ett av de beslut som har fattats i Nordbanken under de senaste åren. Det är rimligtvis Nordbankens ledning och styrelser som har fattat de besluten. Jag har inte anledning att utgå från annat än att den socialdemokratiska regeringen har tillsatt den styrelse som den har bedömt som mest kompetent att sköta ASSI -- och däri ligger en generositet. Om Ingvar Carlsson anser att man har tillsatt en inkompetent, inskränkt eller dålig styrelse för ASSI, vore jag tacksam om jag snabbt fick besked på den punkten. Det är er styrelse -- inte vår. Enligt de principer vi har varit eniga om hittills är det företagets styrelse som har ansvaret för företagets skötsel. Vi är inte på väg tillbaka till en tid då man trodde annorlunda här i landet och i andra länder. Men som sagt, om Ingvar Carlsson tycker att hans regering har tillsatt dåliga styrelser i några statliga företag vore jag tacksam för mycket snabba besked på den punkten. Till slut detta med uppgörelserna med det gamla, marxismen och allt detta. Det finns säkert anledning att återkomma till det i åtskilliga ideologiska debatter under de kommande åren. Men det är min djupa övertygelse att de förändringar som har svept fram över Europa, och också nu svept in i vårt eget samhälle, är av en mer djupgående natur än vad de flesta har insett. Det är en ny syn på politiken, en ny syn på samhället. Den kräver att man gör en ideologisk storstädning bland dem som är fixerade vid det gamla. Ingvar Carlsson må anse att denna storstädning är avslutad inom socialdemokratin. Jag noterar med stort intresse att det finns de som tycker annorlunda. Jag har sett vad Lars Ilshammar har skrivit i Örebro-Kuriren. Han är inte någon ointressant tänkare -- i varje fall formulerar han sig på ett intressant sätt. Han skriver att socialdemokratin med sina attityder tydligen håller på att bli en museirörelse med blicken vänd bakåt, mot pionjäråren, folkhemsbygget och 60-talets starka samhälle. Snart är det kanske lika bra att låta de allt glesare förstamajtågen sluta på Skansen. Det är inte alla, Ingvar Carlsson, som anser att den ideologiska uppgörelsen med gammalt klasskampstänkande, gammal marxistisk retorik och gamla socialistiska fördomar är helt avslutad ännu.

Herr talman! I högtidliga sammanhang brukar det sägas att politiska partier är fria staters liv. Nu vill Ingvar Carlsson bara debattera med statsministrar, och det finns ju bara en här i kammaren -- en vice också, ursäkta! Men det är litet ensidigt. Jag tror att det är viktigt att bestämma sig för vad det här handlar om. Detta är en parlamentarisk församling med allt fler partier, partier i regeringsställning och partier i opposition. Ingvar Carlsson företräder sitt parti, i varje fall har det verkat så hittills -- inte ny demokrati, såvitt jag har kunnat märka. Då är det viktigt att man klarar ut hur debattförhållandena skall vara i kammaren i fortsättningen. Jag har noterat det här också under valrörelsen, då det var näst intill omöjligt för centerpartiet att få en debatt med socialdemokraterna. Det ingick liksom inte i strategin. Jag vill bara säga att när det gäller regeringssamverkan är vi likvärdiga partier i en regering. Och det borde vara rimligt att man också i riksdagen tillämpade principen om likvärdiga partier, dvs. att man behandlar varandra just som partier, alla lika. Låt mig också kommentera något av det som har sagts, och frågats om. Jag kan förstå att det finns frågor. Men jag konstaterar också att det finns glömska. När det gäller regionalpolitik var det så -- och det är flera som har berört de frågorna -- att det var socialdemokratin som med stolthet stängde den s.k. akutmottagningen på hösten 1982. Det är viktigt att ni nu talar om ifall ni vill att akutmottagningen skall öppnas igen. Vi kunde notera att socialdemokraterna dessförinnan, före regeringsskiftet 1982, ville ha mängder av strukturfonder i bransch efter bransch. Därefter ändrade man sig, när man kom i regeringsställning. Är det dags nu igen? Vad vi har sagt -- och det är en mycket viktig princip, som statsministern har nämnt -- är ju att vi inte från regeringens sida skall administrera företag. Det är alltså detta som principfrågan gäller. Däremot skall man mycket noga lyssna, och utgå från att styrelser tar sitt ansvar. Det är vad det handlar om i det här fallet. Jag har lyssnat, och jag utgår från att styrelser är lyhörda också för vad som står i regeringsdeklarationen om att hela Sverige skall leva, och inte vidtar åtgärder som står i strid med detta, utan kontakt med ägaren. Statsministern har svarat på frågan om arbetslivsfonden, och jag behöver inte gå in på den. Det har ju varit en viktig fråga för oss, och jag vill bara betona att den resursen på bortemot 15 miljarder kronor är en av de största satsningarna någonsin -- ja, den största någonsin -- för rehabilitering och för bättre arbetsmiljö, och så skall den användas. När det gäller andra miljöfrågor tog Lars Werner fasta på portalmeningen i miljöavsnittet i regeringsförklaringen. Det är självklart att man börjar med en målsättningsformulering. Sedan är ju målet i det här fallet långt avlägset. Jag gör i varje fall inte skillnad på Sverige och andra, mindre privilegierade länder. Självfallet skall detta också prägla vår strävan i det internationella samarbetet. Men alla vet att det är ett långt avlägset mål -- att ge alla rätt. Ett litet steg på vägen är Rio 1992, som ju handlar just om bättre miljö, kopplad till utvecklingsmöjligheter för de fattiga länderna. Vi kommer i varje fall att göra allt som står i vår makt för att försöka påverka världsopinionen att i det perspektivet i det internationella arbetet också i hög grad inkorporera miljön i utvecklingsländerna. Jag har sagt tidigare -- och jag står för det -- att miljöfrågan måhända är den största internationella frågan över huvud taget för framtiden, om man undantar fredsfrågan. Det som gäller energiöverenskommelsen är ju ''gamla skivbekanta'', och det bör egentligen inte en välinformerad politiker som Lars Werner behöva ställa frågor om. Energiöverenskommelsen ligger fast, och det betyder att det är samma svar i dag som före valet, dvs. att det är resultaten som avgör när kärnkraften kan börja avvecklas, och att det därför är så viktigt att få fram tidiga resultat. Beträffande frågan om avslutningen kan det finnas olika bedömningar. Men alla som har följt akterna vet att det står inskrivet i 1988 års energipolitiska beslut, åberopat i 1991 års energipolitiska beslut, att senast 2010 är vad som gäller.

Herr talman! Ian Wachtmeister tog upp frågan om biståndet till länder som ligger långt borta, som om medmänsklighet, solidaritet och respekt för människovärdet på något sätt korresponderade med avståndet. Nu svarade jag delvis på detta i mitt första anförande. Låt mig också få säga att biståndet inte går till länder -- det låter så opersonligt. Biståndet går till fattiga människor, till föräldrar som inte har en brödkant eller ett glas rent vatten att ge åt sina barn eller åt sig själva. Jag är uppvuxen i en folkrörelsetradition där vi har lärt oss, och där vi har sjungit, att ''alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga''. Och är det något -- låt mig få vara så personlig, Ian Wachtmeister -- som anfräter mitt samvete, så är det just vårt sätt att leva i relation till hur många av våra medmänniskor har sin vardag. Sedan är det ofta så, har jag märkt, att man på något sätt ställer Europa och närheten här mot uländerna, mot södra halvklotet. Jag har haft förmånen, tack vare att vi har många broder eller systerpartier nere i Europa -- i EPP, European European Union of Christian Democrats -- att möta ledande Europapolitiker. Vad de ständigt understryker är att sedan vi väl så att säga läkt ihop Europa, fått EG att etablera sig, så är det nord-- syd-dialogen som är vår största utmaning. Jag hoppas, herr talman, att vi klarar av att engagera oss både för Europa och för de sämst ställda, för dem som bor på södra halvklotet. Lars Werner hade läst -- och läste också här ur -- kds partiprogram. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det -- som något allmänt intresse för kds, uppblommat på sistone? Jag har ju hört Lars Werner tala om de kristna värderingarnas betydelse och också observerat med vilken frenesi han sjungit ''Pärleporten'' under valrörelsen. Jag är tacksam för detta intresse. Man skulle också möjligtvis kunna tänka sig att det beror på att han inte har något eget program att läsa i. Så frågar Lars Werner: Vart tog fördelningspolitiken vägen? Men kära nån, Bengt Westerberg har här talat om detta, och det står i regeringsförklaringen exempelvis om stödet till handikappade. Och det står om vårdnadsbidraget. Ja, vårdnadsbidraget är odiskutabelt fördelningspolitiskt riktigt. Tidigare diskriminerade familjer får nu ett stöd, som under den här valperioden kommer att introduceras. Biståndet, som jag tidigare talat om här, är ju utökat. Har inte det med fördelningspolitik att göra? Herr talman! Vi måste se till -- det är det som är anslaget -- att ekonomin fungerar så att vi inte hamnar vid sidan av EG. Endast då har vi något att fördela. Vi vet, vilket har sagts flera gånger här, att exempelvis ATP-systemet kräver ekonomisk tillväxt. Det är inte enbart detta som kräver det. Den sociala omtanken genomsyrar regeringsförklaringen. Försök inte att läsa bort detta.

Herr talman! Vi kan ha litet olika meningar om varför en del av kammarens ledamöter är och äter lunch. Jag tror att debatten om debattordningen kanske tillhör det minst fascinerande i dagens debatt. Jag är beredd att föra den vidare, och den kommer att föras vidare. Men jag tror att talmanskonferensen är mer passande forum för en detaljerad diskussion om de förändringar i debattordningen som det nya parlamentariska läget gör nödvändiga. Sedan några korta svar på några korta frågor. Ian Wachtmeister talade om lika villkor. Jag vill också medverka till lika villkor, men på åtskilliga områden vill jag dessutom att vi skall ha bättre villkor i Sverige än i andra europeiska länder. Detta är något av huvudinnehållet i regeringens ekonomisk-politiska strategi. Vi har en sämre tillväxt än de flesta andra jämförbara industriländer. Först måste vi upp på samma nivå som dessa andra länder när det gäller tillväxten. Vi måste upp till den nivån i mitten av 1990-talet för att klara de nya utmaningar som EG medlemskapet innebär. Men mina ambitioner stoppar inte med detta. Jag vill att vi under andra hälften av 90-talet helst skall komma upp på en ekonomisk tillväxt som är högre och bättre än vad man har i andra europeiska länder inom EG. Det kräver att vi inte bara har lika bra, utan helst bättre villkor på olika områden i Sverige än i andra länder. Det är detta som ställer så hårda krav på vår politik. Det kan gälla skattepolitiken som vi har diskuterat. Det kan gälla stramheten i den ekonomiska politiken, i finanspolitiken, omvandlingen av den offentliga sektorn och inte minst det oerhört viktiga arbetet med att ge oss en bättre skola, högre utbildning och forskning. Detta är spjutspetsen när det gäller våra möjligheter att återigen bli en tillväxt och företagarnation. Sedan kort till Ingvar Carlsson vad gäller utrikespolitiken. Vi har en global utblick, och den är verkligen global. Den är inte selektiv. Vi är övertygade om att de idéer, de värderingar och den politik som har gett välstånd, demokrati och utveckling i våra länder, som har gett det fria samhället, respekten för de medborgerliga fri och rättigheterna, fri ekonomi och marknadshushållning är idéer som inte skall reserveras bara för oss. De har varit bra för oss. Vi skall se till att det finns en möjlighet att de kommer andra till del. Det är detta jag vill kalla en global utblick. I det sammanhanget betyder självfallet också FN-systemet åtskilligt. Statsråd skall normalt befinna sig i riksdagen när viktigare frågor diskuteras, t.ex. vid debatter av detta slag. Utrikesministern var här under början av debatten, men hon sitter nu rimligtvis -- om det inte är dimma på de nordiska flygplatserna även i dag -- på planet just till FNs generalförsamling, där hon skall presentera detta mer i detalj. Ingvar Carlsson har inte möjlighet att återkomma i debatten, men det var synd att vi inte fick något besked om synen på den statliga företagsamheten och ansvarsfördelningen. Låt oss gå tillbaka i historien, eftersom historien alltid är lärorik. akutmottagningarnas politik. Det ena företaget efter det andra hamnade i problem och sökte sig till industridepartementet. Den politiska oppositionen i denna riksdag begärde mer, mer, mer, man begärde miljard efter miljard efter miljard till företag efter företag efter företag. Vi vet alla i dag att detta var fel politik. Det löste inga problem, utan det skapade i stället nya. Sedan stängdes akutmottagningen. Det var bra. Vi avser att låta den förbli stängd. Man gick sedan in för en politik som gick ut på att tillsätta kompetenta styrelser i statliga företag på samma sätt som vi hoppas att det tillsätts kompetenta styrelser i privata företag. Det är dessa som har ansvaret. Till dess att besked ges om motsatsen har jag ingen anledning att anta annat än att vi är överens om att akutmottagningen är stängd, att vi har lärt oss läxan från 1970-talet. Till dess att besked ges om motsatsen har jag ingen anledning att utgå från annat än att den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt allra bästa för att tillsätta kompetenta styrelser i de statliga företag man fram till alldeles nyligen hade ansvaret för. Vi har på vår regeringsförklaring fått positiva, förväntansfulla och ibland en och annan kritisk reaktion. De positiva har varit fler än vad jag kanske själv egentligen hade väntat mig. De har visat på de höga förväntningar som ställs på politiken under de kommande åren. De visar därmed också på det ansvar som ligger på denna regering. Detta har gällt nationellt men också internationellt. Jag noterar att Financial Times avslutar dagens ledare i ämnet med att skriva på följande sätt: Sverige behöver EG, men EG behöver också Sverige. Bildts regering är besluten att göra Sverige mer europeiskt. Gemenskapen bör för sin del omfamna det nya Sverige vid tidigast möjliga tidpunkt. Vi har givit ett budskap, ett budskap om en renässans för företagande och ansvarstagande för individer, ett budskap om att vi vill vara med i det nya europeiska samarbetet. Det budskapet är uppfattat. Vi får signalerna tillbaka, och nu går vi vidare med arbetet.

Herr talman! Det var kanske inte ett helt oväntat svar för mig, men jag skall ändå dra en liten historisk parallell. Efter det berömda borggårdstalet 1914 var det debatt i andra kammaren. Den hade föregåtts av att Karl Staaff hade försökt få läsa talet, påverka det och få kungen att stryka vissa passusar. Han hade inte fått dessa ändringar till stånd. Karl Staaff sade då så här: ''Regeringen bör ha tillfälle att göra sina erinringar mot tillämnade politiska yttringar av monarken till förekommande, om möjligt, av att dessa kan kunna att stå i strid med regeringens uppfattning.'' Han tyckte helt enkelt att det var rimligt att någon företrädare för regeringen läste kungens tal. Jag är säker på att Carl Bildt, som jag förmodar är en sensibel människa, lika väl som Bert Karlsson, Hagge Geigert och Sida-chefen uppfattade de politiska vinklingarna i kungens tal. Carl Bildt vill kanske inte diskutera den här frågan nu. Han tycker kanske att det är pinsamt, och det kan jag i och för sig ha en viss förståelse för. Carl Bildt har ju varit litet vacklande i frågan om han egentligen är konservativ eller liberal. Liberalerna har ju varit mycket tydliga på den här punkten. Kungen skall inte uttala sig i politiska frågor. Vad anser Carl Bildt nu?
Herr talman! Så statsministern har ingen kommentar till formuleringen där kungen ställde grannar mot främlingar? Statsministern har ingen uppfattning om att detta var en olämplig sammanställning? Dessutom gäller detta principfrågan: Bör det inte, med hänvisning till det som står i regeringsformen, vara rimligt att åtminstone talmannen eller statsministern läser kungens tal vid ett tillfälle som riksdagens högtidliga öppnande?
Herr talman! Jag kan bara upprepa för Johan Lönnroth att jag inte ser det som statsministerns uppgift att ha synpunkter i den ena eller den andra riktningen på innehållet i konungens tal. Jag har, som sagt, personligen en mycket hög uppskattning av de insatser som kungen gör som främste företrädare för Sverige utom och inom vårt land.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig hur stor den s.k. anhöriginvandringen som inte hör till den asylbeviljades kärnfamilj är. Jag har fått uppgift om att den ifrågavarande anhöriginvandringen är 2 000--3 000 personer årligen.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig när regeringen kommer att besluta om upphävande av de inskränkningar av asylrätten, som härrör sig från den dåvarande regeringens beslut från den 13 Hans Göran Franck har frågat mig samma sak. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En bärande tanke i den nya regeringens invandraroch flyktingpolitik är att den skall föras i en anda av internationalism och humanitet. I regeringsförklaringen slås också fast att Sverige även i fortsättningen kommer att ha en reglerad invandring. Men flyktingpolitiken förändras. I enlighet med regeringsförklaringen kommer en ny praxis vad gäller behandling av ansökningar om asyl att etableras successivt efter genomgång land för land och efter samråd med de nordiska länderna och med EGs medlemsstater. Därmed sker också en återgång till prövning enligt normala regler. Tidpunkten för detta är jag dock i dag inte beredd att närmare ange.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat justitieministern om hon är beredd att se över reglerna för erhållande av svenskt medborgarskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är att en tingsrätt dömt sju personer för grovt narkotikabrott. Två av dem har under de senaste sex månaderna beviljats svenskt medborgarskap. En av dem beviljades svenskt medborgarskap under tiden han satt häktad. Det inträffade ger inte anledning till en översyn av lagreglerna om villkoren för förvärv av svenskt medborgarskap. En person som är misstänkt eller dömd för ett sådant brott som det här är fråga om skall nämligen inte beviljas svenskt medborgarskap. Den aktuella bestämmelsen i lagen om svenskt medborgarskap är otvetydig. Det är anmärkningsvärt att en person blir svensk medborgare under den tid han är häktad. Jag skall omedelbart kontakta invandrarverket för att höra om åtgärder vidtagits för att förhindra en upprepning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Med tanke på den betoning statsrådet gör om att så här skall man inte förfara, kan jag bara hoppas att hon lyckas i sitt värv att se till att detta inte inträffar framöver. Med detta tackar jag för det svaret.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat justitieministern om hon är beredd att se över reglerna avseende utvisning av utlänningar som har begått grova brott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är densamma som i den fråga av Sten Andersson som jag nyss har besvarat. I utlänningslagen finns klara regler om förutsättningarna för att ett beslut om utvisning på grund av brott skall kunna meddelas. I den bedömningen skall domstolen ta hänsyn till det brott som utlänningen har begått, hans levnads och familjeförhållanden, den tid han har vistats i Sverige samt i vissa fall även faran för att utlänningen kommer att fortsätta sin brottsliga verksamhet här i landet. Ju grövre brott desto starkare är skälen för utvisning. Personer som riskerar dödsstraff eller tortyr skall dock inte utvisas. Reglerna i utlänningslagen i det här avseendet och förarbetena till dessa regler är, såvitt jag har hunnit ta reda på, klart och redigt utformade. I dagsläget är jag inte beredd att uttala mig om några förändringar av utlänningslagen såvitt gäller utvisning på grund av brott.

Herr talman! Som tidigarevarande ledamot av riksdagens konstitutionsutskott tänker jag inte förledas av den inbjudan som Sten Andersson i Malmö ger mig att göra ett uttalande i ett enskilt fall.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag måste säga att jag är mycket besviken. Som kalixbo kan jag inte låta bli att säga det. Även om vi har satt en styrelse att förvalta ASSI och vi har en styrelse som sköter om Fortia, kan ägaren inte avsvära sig ansvaret och säga att det är de styrelserna som har ansvaret. Det är litet märkligt att man från regeringens sida inte är intresserad av att se om det verkligen finns lönsamhet i det s.k. KP 92, som jag vet att ministern har fått ta del av i förra veckan. Även om regeringen inte skall gå in och styra i företagen kan regeringen ändå uttrycka en vilja och tala om för ASSI att företaget bör titta närmare på förslaget och se om det är bärigt. Ett är säkert, om de 315 på pappersbruket som nu är direkt berörda ställs arbetslösa blir det minsann inte billigare för staten, med alla kringeffekter. Därför tycker jag staten som ägare borde vara intresserad av att se om det finns lönsamhet i detta.

Herr talman! Enligt aktiebolagslagens regler är det styrelsen och den verkställande ledningen som har ansvaret för skötsel och drift av företaget. bolagsstämma, där ägaren har möjligheter att byta styrelse och ledning om ägaren inte har förtroende för dem. Jag har ingen anledning att misstro ledningen. Den verkar sköta sitt jobb på ett utomordentligt bra sätt. Ledningen får göra de värderingar och ekonomiska avvägningar som är de bästa för ASSI, som tryggar dess sysselsättning och lönsamhet och kan göra ASSI till ett ännu starkare bolag.
Herr talman! Jag skulle vilja utvidga detta något och peka på vad det stod i regeringsförklaringen. Där stod -- och jag antar att hela regeringen står bakom det -- att hela Sverige skall leva. De senaste dagarna har massmedia varit fyllda av Karlsborgs situation. Det här är ingen lätt match för den kommunen. Man har kunnat se uttalanden av olika personer. Jag måste säga att jag ställer mig frågan: Vilken är regeringens egentliga mening? När man lyssnar till industriministern är det strikt, hårt. Han säger att det är bolagen som skall sköta detta. Sedan lyssnar man till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Han säger: Jag skall besöka Kalix den 23 oktober. Jag vill ha alla papper på bordet. Jag vill se om det finns några möjligheter att klara detta via regionalpolitiken. Han pratar också om ett tredje skogsblock. Vilken mening har regeringen sammantaget?

Herr talman! Jag har aldrig krävt att industriministern skall gå in och styra i varje bolag. Vad jag fortfarande efterlyser är ett svar på frågan vilken regeringens vilja är. Jag har ingen anledning att betvivla att det förslag jag talade om är ett projekt som blir lönsamt. Nog måste väl regeringen vara intresserad av det, hellre än att få en kostnad på kanske en halv miljard för arbetsmarknadspolitiken. Jag var med när sågen lades ner för ett antal år sedan. Då hade vi en annan industriminister. Då sades det till mig, från riksdagens talarstol, att det var en nödvändig åtgärd för att vi skulle kunna satsa på massa och papper. Nu är vi färdiga att lägga ner den första pappersmaskinen. Om ett par tre år måste vi förmodligen lägga ner den andra, om inte investeringar görs. Sedan är det dags för massan. Då är detta samhälle dött. Jag frågar mig: Har man inte från regeringens sida ansvar för det?
Herr talman! Såvitt jag förstår har ASSIs styrelse inte sagt att KP 92, löntagarorganisationens utredning, är felaktig eller att projektet inte är lönsamt. Det man har sagt är att man inte har investeringsmedel. Sedan har ASSI också sagt att man avser att MBL-förhandla om avstängning av pappersmaskinen PM 1. Det finns inte några uppenbara motsättningar mellan personalorganisationen och styrelsen när det gäller synen på lönsamheten i programmet. Då finns anledning också för regeringen att redovisa en mening om det, att det bör utredas ytterligare.

Herr talman! Jag skulle vilja ha en viljeyttring från industriministern att han anser det vara en ur nationalekonomisk synpunkt viktig strategi att så långt som möjligt vidareförädla de råvaror som finns i Norrland.
Herr talman! Jag ställde frågan tidigare om ett tredje skogsblock. Där kanske någon annan finns. Men regeringen måste uttrycka en vilja åt det hållet. Det kan inte hjälpas att ni ytterst är ansvariga såsom ägare. Industriministern säger att ASSI är berett att avyttra om någon annan vill göra investeringen. Eftersom det inte finns några klara ekonomiska kalkyler som strider mot det, tror jag att ASSIs pappersbruk i Karlsborg inte riktigt passar in i de kärnaffärer som ASSI vill driva i dag. Jag kan bara vädja till ministern att han försöker lösa situationen i den här delen. Hur som helst blir det en kostnad för staten, för att inte prata om det mänskliga lidandet. Det handlar inte bara om Kalix kommun. När det gäller skogsbruket handlar det om hela östra Norrbotten.

Herr talman! När det gäller vems linje som gäller i regeringen är det helt uppenbart att vi är på samma linje. Regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik sköter Börje Hörnlund. Jag har ansvaret för de statliga företagen. Det är ungefär samma grundinställning som gäller den som Monica Öhmans partivänner tidigare har givit uttryck för, att industristödspolitiken är slut. Det är dessutom Monica Öhmans partikamrater som har tillsatt den styrelse som ASSI har och visat förtroende för denna. Förutsatt att vidareförädlingen är företagsekonomisk lönsam skall den självfallet äga rum, annars ej.
Herr talman! Det är helt klart att det var mina partikamrater som satt i regeringen som tillsatte denna styrelse. Men efter den 15 september, och allra helst efter den 4 oktober, är det några andra som har ansvar för den styrelsen. Det är inte längre socialdemokraterna. Nu är det de borgerliga som har ansvaret. Om vidareförädling är lönsam skall det naturligtvis ske, sade statsrådet. Men om vi stänger PM 1 tar vi bort möjligheterna till vidareförädling -- det är det vansinniga i hela den här affären. Konsekvensen av de här resonemangen blir att man skjuter ifrån sig ansvaret för det här, även om man kan se att det finns lönsamhet i vidareförädlingen.

Herr talman! Jag vill här bara notera att riksdagens revisorer för ett par år sedan gjorde en utvärdering, som var tämligen nedslående, av det sista prospekteringsprogrammet. Man hade satsat ungefär 423 milj.kr. i det utan att det, enligt vad riksdagens revisorer kunde konstatera, hade lett till att någon enda fyndighet hade kommit att bli exploaterad. Det finns därför en hel del som talar för att mer gå in för grundkartering och mer överlåta den rena prospekteringen till de enskilda företagen, precis som riksdagens revisorer antydde.

Herr talman! Jag får börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag vill också gratulera min f.d. bänkkamrat till hans nya arbetsuppgift. Sedan till vardagens allvar. Bakgrunden till min fråga är att vi på vissa platser i vårt land har en särskilt hög arbetslöshet. T.ex. i Dorotea, som jag själv är ifrån, har vi en arbetslöshet på ungefär 8 % och en ungdomsarbetslöshet på ca 20 %. Trots att det har vidtagits ganska omfattande åtgärder -- det är många som går på utbildning; det är ca 100 personer i kommunen -- räcker detta inte till. Man kommer då osökt att tänka på ordspråket: Medan gräset gror dör kon. Vad jag är ute efter är att man mycket snabbt måste sätta in särskilda åtgärder på just sådana platser som t.ex. Dorotea. Det finns säkert andra ställen -- t.ex. Vilhelmina -- som har en lika svår situation. Nu säger arbetsmarknadsministern att man skall tidigarelägga vissa investeringar -- det är bra -- och att man inom en månad skall lägga fram förslag om sådana ökade satsningar. Det jag fortfarande saknar är ett klart löfte om att man snabbt skall sätta in åtgärder på just sådana platser som Dorotea, där arbetslösheten är så hög. Annars tappar vi en mängd människor, och då särskilt vår ungdom, som då söker sig till andra platser där det finns möjlighet att få jobb. Jag skulle vara mycket glad om arbetsmarknadsministern kunde ge ett löfte om att på just sådana platser göra snabba insatser.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig vilka ytterligare åtgärder, förutom stöd inom ramen för det s.k. omställningsprogrammet, som regeringen är beredd att vidta för att genom etanolproduktion medverka dels till sysselsättning inom jordbruket, dels till att bevara det öppna landskapet. Jag vill börja med att erinra om att, som framgår av regeringsförklaringen, energiöverenskommelsen ligger fast. Den innebär bl.a. att det ges möjligheter att utveckla en svensk etanolproduktion genom att bidrag kan lämnas till etanolframställning inom ramen för omställningsprogrammet för jordbruket. Jag är väl medveten om de planer som finns på att starta etanolproduktion i landet. Sådana satsningar kräver dock noggranna bedömningar av marknad och förväntad lönsamhet, och detta arbete pågår för närvarande bl.a. inom lantbrukarnas föreningsrörelse. Det är emellertid naturligt att en övergång från en i hög grad reglerad marknad till en friare sådan också medför ett större risktagande. Frågan om energigrödor och öppna landskap bör dock ses i ett bredare perspektiv än enbart etanolproduktionens. Regeringen kommer att aktivt arbeta för att utveckla och stimulera miljövänlig energiproduktion, bl.a. biobränslen. I dag pågår omfattande forskningsinsatser inom biobränsleområdet, bl.a. inom ramen för energiforskningsprogrammet. Vidare tillsattes i våras en biobränslekommission, som har till uppgift att analysera de långsiktiga förutsättningarna för en ökad kommersiell användning av biobränslen. Kommissionen skall också lämna förslag till åtgärder för att stärka biobränslenas konkurrenskraft. Riksdagen har dessutom nyligen beslutat att införa ett stöd för att främja investeringar i anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen. Många åtgärder har alltså vidtagits för att etablera biobränslena på energimarknaden, men det återstår fortfarande ett stort arbete på detta område. Jag anser att det är nödvändigt att dels genom forsknings och utvecklingsåtgärder, dels genom justeringar av skatter eller avgifter, bidra till biobränslenas konkurrenskraft på energimarknaden. Av regeringsförklaringen framgår att miljövänliga bränslen skall gynnas särskilt. Därmed underlättas även uppfyllandet av målsättningen i 1990 års livsmedelspolitiska beslut, att skapa en varaktig marknad för inhemska drivmedel, bl.a. etanol, vilket är av grundläggande betydelse för att omställningsarbetet skall bli framgångsrikt och för att jordbruket skall kunna medverka i produktionen av miljövänliga energiformer.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag har frågat om det här är bl.a. att jag bor och verkar i Västmanland, där ju jordbruksarealen är av stor omfattning men där också omställningsprogrammet kommer att spela en stor roll för det framtida landskapet och möjligheterna att bevara det öppna landskapet. Det är naturligtvis också så att man från Västmanslands sida har arbetat och arbetar hårt för att få den etanolfabrik som så att säga ligger om hörnet i det här resonemanget. Dels är själva fabriken ett sysselsättningsintresse, dels innebär den en möjlighet att bevara sysselsättningen inom jordbruket. Jag konstaterar att statsrådet är väl medveten om de planer som finns. Jag delar uppfattningen att det kan vara svårigheter att övergå från en reglerad marknad till en fri marknad med ett ökat risktagande. Den redogörelse som statsrådet har lämnat är naturligtvis intressant. Jag kanske kan få komplettera den på någon punkt genom att säga att det i bl.a. Hallstahammars kommun pågår ett intressant försök, där ett antal lantbrukare träffat avtal med kommunen om att försörja delar av kommunens bostadsområde med fjärrvärme baserad på biobränsle. Det tycker jag är en mycket bra utveckling. Den fråga som inställer sig efter de senaste dagarnas tidningsuppgifter på det här området är varför det nu i svaret inte klart kan deklareras att skatten på 80 öre på etanol skall tas bort. Det har ju sagts åtminstone av ett statsråd -- Bo Lundgren -- och jag har uppfattat det så att också Olof Johansson uttalat sig i samma riktning. Det vore intressant, herr talman, om jordbruksministern i den här debatten kunde bekräfta det och ge lantbrukarna indikationen att etanolskatten försvinner.
Herr talman! Som Göran Magnusson säger har det redan tidigare av media framgått att det finns planer på att slopa punktskatten på etanol. Det har sagts av bl.a. Bo Lundgren att ett sådant beslut är på väg. Det beslutet har dock ännu inte fattats. Men en sådan åtgärd kommer att ge ett visst stöd till ökad försöksverksamhet på etanolområdet. Det ligger i linje med de uttalanden som vi har gjort i regeringsförklaringen. Samtidigt tycker jag att det är värt att notera att en sänkt skatt på etanol framför allt medverkar till att öka användningen av och konkurrenskraften hos etanolen. Det är en förutsättning för att också en produktion skall komma till stånd, även om det omedelbart innebär att priset på den inhemskt producerade etanolen ökar. Jag vill till Göran Magnusson också säga att jag vet att Västmanland är ett av de län där man har ställt om allra mest areal. Därför kan det där vara mycket intressant med den här typen av produktion, samtidigt som en framtida etanolproducents ansvar och bedömning måste vara det som blir avgörande för var i landet en etanolanläggning skall lokaliseras. Vi tycks också vara överens om att det krävs mer än etanolproduktion. Fast bränsle från jordbruket för t.ex. fjärrvärmeanläggningar är i det här sammanhanget mycket värdefullt.

Herr talman! Jag kan gärna säga att detta har diskuterats inom regeringskretsen, och det har fullständigt tydligt framgått av uttalanden från Bo Lundgren att denna skatt kommer att slopas. Jag kan verifiera detta nu. Samtidigt vill jag säga att mellansvenska slättbygder är de områden som ligger bäst till när det gäller en sådan här lokalisering, men det är inte min och regeringens sak att bedöma var en anläggning skall ligga.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat om regeringen avser att vidta åtgärder för att påverka Annika Åhnbergs fråga avser gentekniskt framställt BST, som i USA används för att stimulera mjölkproduktionen hos kor. I Sverige, liksom i EG, är det förbjudet att använda hormoner i tillväxtbefrämjande syfte. I anslutning till de nu pågående förhandlingarna mellan EFTA och EG om ett EES-avtal har frågan om tillväxthormoner berörts. Den svenska inställningen i dessa frågor har i dessa sammanhang framförts. Under förutsättning av att EES-avtalet beslutas kommer det att vara möjligt för Sverige att inom avtalets ram delta och påverka utformningen av EGs regelverk. Det kommer även att fastställas en ordning för samråd under tiden fram till det att avtalet träder i kraft. Om det skulle bli aktuellt att EG avser att ompröva sin syn på BST kommer Sverige naturligtvis att verka för ett fortsatt förbud inom ramen för EES

Herr talman! Jag tycker att det svar som jordbruksministern nu ger muntligen är något klarare än det skriftliga svaret. Jag utgår då från att jag snarast, t.ex. i massmedia, kommer att kunna ta del av de kraftfulla åtgärder som regeringen har vidtagit på den här punkten.

Herr talman! Chris Heister har frågat mig om när regeringen är beredd att ändra reglerna om den särskilda skatteutjämningsavgiften för 1992 så att åtminstone den s.k. Pomperipossa-effekten försvinner. Mitt svar är kort och gott att regeringen snarast avser att föreslå riksdagen en sådan lagändring. Den s.k. Pomperipossa-effekten försvinner således redan nästa år.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att bibehålla kuststationen i Sundsvall. Jag vill först erinra om bakgrunden till de organisationsförändringar som kustbevakningen kommer att genomföra de närmaste åren. När kustbevakningen bildades som självständig myndighet genom utbrytningen från tullverket byggdes en ny organisation upp för den centrala och regionala ledningen av verksamheten. Kustbevakningskommittén, som förberedde bildandet av den nya myndigheten, föreslog att denna själv skulle se över sin lokala organisation, vilket nu alltså har skett.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inte begärt att regeringen skall ompröva kustbevakningens beslut om kuststationen i Sundsvall. Det är viktigt att komma ihåg att syftet med organisationsöversynen är att åstadkomma en effektivare verksamhet genom en ökad närvaro till sjöss och en förbättrad beredskap för sjöräddningstjänst. Jag delar kustbevakningens uppfattning att detta kräver en koncentration av resurserna till ett färre antal anläggningar i land. Kustbevakningen anger i den programplan som i september överlämnades till regeringen att målet är att man i mitten av 1990-talet, som en följd av bl.a. översynen av den lokala organisationen, skall kunna producera ytterligare 20 000 fartygstimmar, vilket motsvarar en ökning om inte mindre än 20 %. Jag anser att kustbevakningen skall inrikta sin översyn av den lokala organisationen själv med så liten påverkan från regeringen på detaljutformningen som möjligt. Jag har förtroende för att myndigheten kan göra de avvägningar som är nödvändiga för att syftet, en effektivare sjöräddning, skall uppnås. Om inte några särskilda omständigheter tillkommer, som jag i dag inte kan förutse, har jag inte för avsikt att föreslå någon ändring i kustbevakningens beslut avseende kuststationen i Sundsvall.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på frågan. Tyvärr blev det som jag hade anledning att frukta. Det är bra att regeringen har förtroende för statliga myndigheter, men det är inte så enkelt som att en statlig myndighet är något enhetligt, som tycker något -- man måste naturligtvis besluta och bestämma. I detta fall är det den centrala myndigheten som tycker något, som försvarsministern har redovisat. Men det finns också inom kustbevakningen andra åsikter om hur denna organisationsförändring bör gå till. Man kan säga att målet med all organisationsförändring är en effektivare verksamhet, och i det här fallet nämnde försvarsministern att det kommer att produceras ytterligare ett antal tusen fartygstimmar. Frågan är då i vilket syfte och i vilken verksamhet dessa fartygstimmar produceras. Om det är så att en stor del av tiden går åt för transporter till det egentliga verksamhetsområdet är det naturligtvis inte en ökning av produktiviteten utan en sänkning. Låt mig dra en parallell. Om man skulle föreslå att den statliga myndigheten polisen i Sundsvalls kommun skulle lokalisera sin verksamhet till Ånge och sedan öka antalet biltimmar på vägarna genom transporter från Ånge till Sundsvall, där en stor del av verksamheten utförs, är det naturligtvis inte någon effektivisering. I Sundsvalls hamn hanteras flera tusentals ton gods, som transporteras till exempelvis Härnösand. Där finns färjetrafik med mer än 175 000 personer per år.

Herr talman! I och med att beslutet nu har överklagats kan jag bara försäkra Erling Bager att en helt förutsättningslös utredning av saken kommer att ske i regeringskansliet. Jag ber att få återkomma när den utredningen är klar.
Herr talman! Jag tackar för försvarsministerns inställning. Det var bra att den nye försvarsministern tog chansen att verkligen pröva underlaget, för att vi skall få ha kvar kustbevakningsflyget vid Säve.

Herr talman! Även jag skall be att få gratulera till utnämningen. När det i den borgerliga regeringen blir fråga om ett val mellan många olika faror är jag glad över att Bengt Westerberg blev socialminister. Det bådar gott för de sociala frågorna. Jag är emellertid ändå inte nöjd med svaret. Beskrivningen i svaret är enligt min mening väl glättad. Kommunförbundet har kommit med en ny undersökning av vilken framgår att 55 % av kommunerna inte klarar av utbyggnaden enligt riksdagsbeslutet. Detta är fallet trots att man har räknat mycket ''snällt''. Man har inte brytt sig om det faktum att många kommuner i dag bara ger barnomsorg till barn under ett och ett halvt år trots att föräldraförsäkringen inte är utbyggd. Man har inte brytt sig om att titta på kvaliteten i omsorgen. Man vet att överinskrivningar, som alltså försämrar kvaliteten, förekommer i mycket stor utsträckning. Man har över huvud taget inte brytt sig om att titta på förskoleplatserna. Att säga att 55 % av kommunerna inte klarar utbyggnaden är alltså en mycket ''snäll'' beskrivning. Det är känt att bara 4 % av barnen har någon form av alternativ barnomsorg. Samtidigt vet man att efterfrågan på alternativ barnomsorg inte är större. Det finns i dag ingen efterfrågan på alternativ barnomsorg, utan det som efterfrågas är den vanliga, traditionella men kvalitativt sett goda kommunala barnomsorgen. Det är vad föräldrarna efterfrågar. Jag tror att dessa siffror har presenterats på den barnomsorgsmässa där jag förmodar att Bengt Westerberg har varit i dag. Det är därför märkligt att säga att ''valfrihetsrevolutionen'' i fråga om nyetableringar och fri etablering skall lösa problemen. Det kan vara bra med alternativ, men det löser inte problemet med de långa köerna. Om man skulle vara riktigt marknadsinriktad borde man väl tillmötesgå den stora efterfrågan på kommunal barnomsorg som faktiskt finns i dag.

Herr talman! Jag tror att kombinationen av en fortsatt utbyggnad i kommunerna enligt de planer som finns och tillkomsten av nya alternativ, som regeringen så småningom kommer att föreslå i en proposition till riksdagen, kommer att innebära att vi snabbare kan skapa den fulla behovstäckning som vi eftersträvar inom barnomsorgen. Jag har många gånger hört argumentet att föräldrar inte efterfrågar alternativ barnomsorg, men jag tror att det helt enkelt beror på att det inte finns alternativ. Jag tror att alla föräldrar gärna skulle gå runt och titta på några olika dagis för att se vilket som kan passa för deras barn. Men i dag är ju den faktiska verkligheten den att föräldrar får hålla till godo med den barnomsorgsplats som kommunen erbjuder. Vi vill alltså ändra på detta både kvantitativt, genom att se till att det finns full behovstäckning, och kvalitativt, genom att se till att föräldrarna får en ökad valfrihet.
Herr talman! Socialministern talar om en fortsatt utbyggnad i kommunerna. Men de kommuner som i dag inte har klarat av utbyggnaden säger sig inte kunna klara det. Detta handlar ju om pengar, det handlar om ett kommunalt skattestopp och om att kommunerna inte får några nya pengar för utbyggnaden av barnomsorgen. Jag förstår därför inte hur det skall gå ihop. Vad gäller alternativen måste man väl också litet grand se vad som är möjligt. Det är en sak i en storstad, där man kanske kan röra sig inom en viss radie och titta på olika alternativ. Men för de flesta föräldrar gäller att man vill ha barnomsorg i närheten av den plats där man bor och att barnet skall kunna gå tillsammans med de barn som han sedan skall gå i förskola och skola med. Utanför storstadsregionerna finns det för föräldrarna ett dagis och inte mer, och det finns inte heller utrymme för mer. Det är därför verkligen en valfrihet med modifikation som man talar om. Det finns i dag ingenting som tyder på att det är just valfriheten som är det avgörande, utan det är bristen på kommunal barnomsorg som är det stora problemet.
Herr talman! Låt mig göra tre korta anmärkningar till detta. För det första tror jag att valfrihet är en viktig del av kvaliteten. Jag tror att alla föräldrar känner att de gärna skulle vilja få större valfrihet. Det är emellertid riktigt att den inte finns i dag. Så långt är Gudrun Schyman och jag helt överens. För det andra är min erfarenhet att alternativ ofta är en framkomlig väg just när man kommer ut i mindre bebyggda orter ute i glesbygden. Där fungerar inte de vanliga kommunala modellerna, men där kan t.ex. idrottsföreningar i samverkan med föräldrar skapa bra alternativ för barnen. Att vi öppnar för fler alternativ kommer därför enligt min mening i själva verket att lösa problem på många håll i Sverige där man i dag inte har löst problemen. För det tredje vill jag säga att barnomsorg ju är samhällsekonomiskt lönsamt och ingen belastning för stat och kommun. Därför kan kommunerna, även om det råder skattestopp, med gott samvete fortsätta att bygga ut barnomsorgen.

Herr talman! Jag tror att socialministern känner till att köerna till barnomsorgen i väldigt många kommuner i dag har försvunnit som en följd av en kombination av olika faktorer. Det är fråga om dels förkortade öppettider, dels överinskrivningar, dvs. sämre kvalitet, dels ökade avgifter, vilket leder till att många föräldrar inte anser sig ha råd med barnomsorgen och att det därför blir mer lönande att försöka ordna den på privat väg, att slussa barnen mellan olika bekanta eller far och morföräldrar eller att hämta hem dem tidigare. Detta går ut över kvaliteten i barnomsorgen, och det går framför allt ut över barnen. Så här ser det ut i väldigt många kommuner, och här är den stora bristen att det över huvud taget inte finns en plats att erbjuda. Skall man lösa detta måste det till pengar. Jag undrar också hur socialministern ser på det faktum att det finns ett enigt riksdagsbeslut som går ut nu vid årsskiftet. Jag antar att det vore på sin plats att riva upp det beslutet, eftersom det ser väldigt illa ut att ha ett sådant riksdagsbeslut om man är medveten om att det inte uppfylls. Vi menar från vänsterpartiet att det krävs en ny planperiod, i vilken vi lägger fast hur vi skall uppnå full behovstäckning. Det finns ju tydligen ändå en enighet om detta. Vi vill dessutom ha en lagstiftning som ser till att detta verkligen blir gjort.

Herr talman! Då skall jag väl göra det igen, så att jag inte gör socialministern besviken. Jag förväntar mig genast kraftfulla åtgärder från den nya regeringen som gör att utbyggnaden av en kvalitativt bra barnomsorg kommer i gång ute i kommunerna.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att motverka nedskräpningen längs stränderna samt för att ge kommunerna det stöd som de behöver i det arbete som uppstår. Låt mig inledningsvis konstatera att inte bara den internationella sjötrafiken utan även bl.a. det rörliga friluftslivet bidrar till nedskräpningen längs stränderna. Naturvårdslagens förbud mot nedskräpning gäller inom svenskt territorium och givetvis även för strandområdena längs våra kuster. Sverige ställer i dag mycket höga krav på sjöfarten för att motverka förorening av stränderna och den marina miljön. Problemet är snarare efterlevnaden. Sedan den 18 februari 1991 råder förbud mot utsläpp av fast avfall från svenska och utländska fartyg i Nordsjö och Östersjöområdena som en följd av överenskommelser inom IMO, Jag har förståelse för att kommunernas ansvar för städning av stränder kan vara ekonomiskt betungande. Emellertid kan i vissa fall medel för miljövårdsåtgärder som avsätts genom pantsystemet för aluminiumburkar användas för att bidra till finansiering av kommunala insatser för städning akuta nedskräpningssituationer. Avslutningsvis vill jag påpeka att det långsiktiga resultatet beträffande frågan om nedskräpning beror på den enskilda människans ansvar för miljön.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i den beskrivning som Kenth Skårvik ger. Västkustkommunerna har speciella problem. Jag vill också understryka hur viktigt det är att kustbevakningen håller ett öga på syndarna i det här fallet, och man gör också ett mycket viktigt arbete i detta avseende. Om det skulle finnas möjlighet att inrymma exempelvis insatser för strandstädning inom ramen för våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder är jag för min del beredd att försöka främja detta. Men både Kenth Skårvik och jag vet att sådana åtgärder måste sättas in med utgångspunkt i det arbetsmarknadspolitiska läget. Finns sådana möjligheter tycker jag att man skall pröva det för att t.ex. bistå i en akut nedskräpningssituation.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det sista beskedet. Det var en av de åtgärder jag hade hoppats att man i det arbetsmarknadspolitiska läge som Sverige just nu befinner sig i skulle kunna tillgripa för att hjälpa kommunerna. Jag är också glad över att kustbevakningen togs upp i debatten. Kustbevakningen behöver resurser för att man skall kunna hjälpa till i den verksamhet som syftar till att hålla våra kuster rena från den nedskräpning som kommer från våra grannländer och som kommer med vindarna in mot bl.a. Jag hoppas att miljöministern fortsätter att tänka på dessa frågor. Detta är viktigt för våra kuster, och vi vill alla ha rena kuster runt omkring Sverige.

Herr talman! Som Bengt Hurtig känner till så har en riksdagsmajoritet i Sverige numera, dvs. efter den där motionen, beslutat att godkänna ett avtal om en fast förbindelse över Öresund. Detsamma gäller en folketingsmajoritet i Danmark. Det är fråga om ett folkrättsligt bindande avtal mellan två stater. Jag antar att vi är överens på den punkten. Miljöprövningen återstår emellertid. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida vi har rätt system i Sverige. Men nu är det ett faktum att regelsystemet är så här och att vi har tillämpat det. Frågan om projektets tillåtlighet avgörs i Sverige i enlighet med naturresurslagen och vattenlagen, medan prövningen enligt miljöskyddslagen handlar om de närmare villkor som behövs för miljön. Denna legala grund för miljöprövningen gäller bl.a. det i regeringsförklaringen angivna och avgörande kravet att vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Innan projekteringen har redovisats och innan prövningar har skett är det naturligtvis möjligt att göra olika bedömningar om miljökonsekvenserna. Det är precis det som har skett.
Herr talman! I våras gjorde centerpartiets företrädare bedömningen att det här är ett omöjligt projekt ur miljösynpunkt. Man kan då välja olika strategier för hur man skall agera som parti. Jag måste konstatera att man i det här fallet ställer upp och är beredd att i värsta fall administrera ett genomförande, trots det motstånd man tidigare har haft. Detta gör man trots att EG under sommaren har skärpt kraven när det gäller villkoren för brons genomförande. Det har också krävts att andra alternativ skall utredas. Det gäller EG